Herr talman! Jag får tacka för justitieministerns nyanserade och koncilianta svar. Trots detta är jag inte nöjd! Men innan jag går in på bristerna i svaret måste jag tyvärr påpeka att justitieministerns svar inte nådde mig förrän i dag på morgonen. Orsakerna vill jag inte spekulera om. Först vill jag ge några synpunkter på varför jag ställde frågan.

Jag trodde inte att sådana förslag skulle kunna framställas här i Sverige. Att jag har varit för optimistisk har emellertid klart framgått de senaste månaderna, bl.a. i samband med skattemyndigheternas agerande i fråga om de 2 500 breven till frånskilda kvinnor med frågan om var de vistades om nätterna. Den incidenten talar ju sitt tydliga språk. Just med tanke på de här händelserna hade jag väntat mig ett klart, entydigt och rakt besked av justitieministern, ett besked att den här typen av samhälleliga kontroller inte är acceptabla i ett rättssamhälle. Det är riktigt att justitieministern själv inte är särskilt glad över dem, men justitieministerns svar tyder på en stor kluvenhet. I svaret konstateras att regeringsformen föreskriver att offentlig makt skall utövas med respekt för den enskilda människans frihet och värdighet och att det allmänna skall värna den enskildes privatoch familjeliv. Dessa uttalanden i grundlagen är förträffliga, men grundlagsskyddet är bräckligt.

Jag skulle alltså vilja ha ett förtydligande på den här punkten. Varför är det då så väsentligt att människor inte skall kontrolleras ända in i hemmet? Folk som inte fuskar med bidrag, mantalsskrivning osv. borde ju inte ha något att frukta? Borde de inte ställa upp solidariskt med statsmakten, solidariskt med dem som makten haver? Nej! Det är viktigt att verkligen begrunda vilka otrevliga effekter den här typen av medborgarkontroller kan få. För det första: De som skall kontrollera är bara människor. Fel kan begås av okunnighet men också av ovilja. T. o. m. trakasserier kan förekomma. För någon vecka sedan refererades ett exempel på grund av låt mig säga okunnighet eller slarv, ett exempel på den här typen av misstag -— visserligen i ett annat sammanhang. Vid fastighetstaxeringen för några år sedan hade en man fått sin fastighet taxerad som lyxvilla. Han protesterade, eftersom han inte bodde i en lyxvilla — han tyckte att han kunde bedöma det. Men han fick inte rätt. Taxeringsnämnden sade: Ni bor i en lyxvilla. Efter några år och efter jobbiga processer konstaterades att nämnden hade besiktigat fel hus. Vilka problem hade inte den aktuella personen haft under dessa år. För det andra: Människor handlar inte alltid korrekt mot sina medmänniskor. Ett medborgarkontrollsystem som det vi nu diskuterar kan användas för att komma åt ovänner, när det vill sig illa. Ren illvilja kan leda till angiveri. Missuppfattning av verkliga förhållanden kan också leda till angiveri. Medborgarkontroller har prövats i totalitära stater. Jag vill inte göra några jämförelser, men erfarenheterna har inte varit särskilt efterföljansvärda. Jag tror att ingen stat bör leka med den här typen av kontroller — då tar man ett steg på den totalitära vägen. Därför skall man vara försiktig, och jag är övertygad om att justitieministern lika litet som jag vill medverka till en sådan negativ utveckling. Jag är alltså helt övertygad om att vi vill det bästa, men just därför måste man vara försiktig. Därför upprepar jag mitt krav till justitieministern ännu en gång: Deklarera klart och koncist att medborgarkontroller av den nu diskuterade typen inte är något för vårt land! En sådan deklaration är viktig, inte minst som en anvisning för ambitiösa och nitiska tjänstemän, så att de har en chans att undvika förslag och åtgärder av den nu nämnda typen. För några månader sedan antogs en lag om gemensam vårdnad för barn när föräldrarna inte sammanbor längre. I propositionen och i utskottets yttrande betonades vikten av att föräldrarna verkligen gemensamt intresserade sig för sina barn, dvs. att de träffas även om de har gått skilda vägar. Detta vårt ställningstagande — och där var vi eniga — skulle lätt kunna leda till komplikationer, om vi verkligen godkände en samhällelig kontroll genom hembesök vid skilsmässor. Vilka möjligheter till misstag, herr justitieminister!

Staten är ingen enhet i sig. Staten är en koalition av många, motstridiga intressen. Ofta utgör de som representerar staten endast en minoritet — som t.ex. den nuvarande regeringen. Att inte acceptera att det finns motstridiga intressen inom statsmakten, mellan enskilda och statsmakten och mellan olika grupper och statsmakten upplever jag, om inte som verklighetsförfalskning, så som naivt. Det är farligt att förvanska verkligheten så. Risken att fatta olämpliga beslut växer på ett betänkligt sätt. Det är faktiskt viktigt att inte uppleva staten på det sätt som Mogens Berendt beskriver i sin bok Fallet Sverige, dvs. som ett stort, varmt djur eller som en person. Det är viktigt att vara kritisk mot den koalition som vi kallar staten, så att den inte blir alltför stark. Konflikter inom det styrande skiktets tunga maktcentra, inom den samhälleliga apparaten, kan lätt leda till att just den enskilde kommer i kläm. Jag hoppas att justitieministern som den ytterst ansvarige när det gäller att vaka över vårt rättssamhälle — det var därför jag inte ställde min interpellation till finansministern — i stället för att, om än med tvekan, godta hembesök som acceptabla kontrollåtgärder funderar över hur skatteregler och bidragsregler skall utformas för att inte den här typen av kontrollåtgärder skall utökas. Kanske borde stödåtgärderna inte inriktas på samhällets stora grupper, utan på dem som verkligen har det svårt. Kanske borde människor få behålla mer av sina pengar, så att de inte behövde frestas till att fuska. Jag skulle i det sammanhanget vilja ställa ytterligare en fråga. Har justitieministern funderat över vilka systemförändringar som behövs för att vi verkligen skall kunna leva i en rättsstat av traditionell västerländsk modell utan närgångna kontroller? Justitieministern har ju precis som jag arbetat praktiskt innan politiken tog över. Jag vill därför fråga på följande sätt: Om vi hade en landsväg där det hände väldigt många olyckor på grund av att vägen var dåligt doserad, hade många kurvor osv., då skulle vi väl räta vägen för att göra det enklare för människorna och för att hindra olyckor? Är det inte just ett sådant tänkande vi måste ha även när det gäller skatter och bidrag? Måste vi inte fundera över hur vi skall kunna utforma skatteoch bidragsreglerna så att människorna inte frestas till att fuska?

Herr talman! Margit Gennser efterlyste ett klart, entydigt och rakt besked. Jag skulle gärna vilja ge ett sådant, om jag därmed inte bröt emot de föreskrifter som gäller för ett statsråd i fråga om uttalanden i enskilda fall av ämbetsutövning. Jag skulle gärna uttala min personliga uppfattning om de exempel som Margit Gennser gav, men jag kan alltså inte göra det. Konstitutionsutskottet har tillräckligt mycket att göra, utan att behöva ta itu med det ärende som ett uttalande av mig i de fallen skulle kunna föranleda. Jag håller med om att det i sådana här fall blir fråga om en kluvenhet. Det handlar om verkligt svåra intresseavvägningar, och då är man alltid kluven. Man kan rent generellt inte ta ställning, annat än genom ganska allmänna uttalanden av det slag jag har gjort, utan man måste ta ställning från fall till fall. Det gör vi också inom regeringen, exempelvis vid de tillfällen då vi har att pröva datainspektionens beslut och givetvis också i andra fall. Just när det gäller sådana problem tror jag inte skiljaktigheterna är så stora mellan t.ex. datainspektionens och regeringens grundsyn i de här frågorna.

På den punkten kanske jag kan förklara mig litet närmare, eftersom Margit Gennser begärde det. De kontroller av olika slag som myndigheterna vill göra måste ses mot bakgrunden av att många miljarder kronor i avgifter och skatter undandras samhället och därmed alla medborgare när det gäller att tillgodose ändamål som riksdagen har fattat beslut om. Det gäller stöd som i enlighet med den fördelningspolitik riksdagen har fastställt skall tillkomma väldigt många människor för att ge dem en bättre tillvaro och för att därigenom också ge dem en större frihet. Det är nödvändigt att man klargör för sig att det här inte föreligger någon motsättning mellan olika syn på frihet och frihetsbegreppet. Olika slag av krav på frihet måste tillgodoses. Om man på det sättet skall öka många människors frihet, så går det inte att undvika att några, ekonomiskt starka, människors frihet i någon mån måste inskränkas. I varje fall måste deras helt obegränsade krav på frihet inskränkas genom olika slag av kontroller. Det är ingen demagogisk förenkling, herr talman, när jag säger att den frihet som riksdagen genom sin fördelningspolitik vill ge de många människorna inte får trängas tillbaka av krav på obegränsad frihet i fråga om insyn och kontroll från just de ekonomiskt starka i samhället. Det borde inte vara så att det i den här frågan går någon skiljelinje mellan de politiska partierna. Vi bör enligt min mening kunna vara överens i denna grundläggande fråga. Om vi är det, kan vi sakligt diskutera de mycket svåra avvägningsproblemen.
Herr talman! Jag är tacksam för justitieministerns kluvenhet. Det är alltid bra att vara tveksam, för då kan man komma på bättre tankar. Jag har förstått att datainspektionens och regeringens synpunkter inte har gått riktigt ihop. Generaldirektör Jan Freese har klart uttalat sin syn på samkörningar. Han är mycket försiktigare än regeringen och vill ha en mer restriktiv strategi för samkörningar. Jag vet t.ex. att man nu vill studera folks kontokortsköp för, som det heter, forskningsändamål. Olle Hedlund presenterade i en bok som kom ut i början av 1970-talet — han var säkert kunnigare än Mogens Berendt om svenska förhållanden — en beskrivning av hur det skulle kunna se ut om man verkligen kontrollerade folk, deras inköp osv. Det skulle kunna bli tråkigheter för den enskilde t.o.m. i deras privata liv. Folk är ju inte helt rationella, utan gör dumheter då och då. Därför tycker de nog att det skall vara tillåtet att få ha ett litet skelett i sin garderob i stället för att behöva ta ut det till allmänt beskådande. Sedan vill jag säga att jag är helt övertygad om att regeringens och min grundsyn gällande frihetsbegreppet skiljer sig åt. Jag för min del tror att frihet faktiskt kräver att vi har ett begränsat antal politiska beslut, och att den politiska marknaden är begränsad i förhållande till övrig marknad. Får vi en dominans av politiska beslut, blir det en mycket liten grupp som kommer att bestämma. Hur det kan gå i förlängningen kan man läsa i boken Nomenklatura, som visar vad en mycket stark politisk marknad kan leda till. Vad gäller frihet tror jag faktiskt inte att det är de som är välbeställda, de som är starka — ni brukar kalla det resursmässigt starka, fast jag tror att även den styrkan är fördelad mycket mer än ni tror — som kommer att få de största problemen. Bostadsbidrag utgår väl inte till dem som är resursmässigt starka? Och det var ju dessa som skattecheferna ville kontrollera. Nej, jag tror att man skall vara försiktig, så att man inte ställer till tråkigheter i framtiden. På den punkten tror jag vi är överens.

Herr talman! I väntan på några interpellationssvar som mera berör mitt eget intresseområde har jag lyssnat till den här debatten. Jag finner att justitieministern i sitt svar talar om de enskildas rätt som kan härledas ur grundlagen. Jag skulle vilja fråga justitieministern — utan att jag tror att han skall behöva befara några komplikationer från konstitutionsutskottet — om justitieministern i detta sammanhang kan ge sin tolkning beträffande 2 kap. 6§ regeringsformen. Där står: ”Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp —-—--. Han är därjämte skyddad mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång —--.” Anser justitieministern att ”liknande intrång” möjligen har någonting med den här saken att skaffa?
Herr talman! Först vill jag bara säga till Margit Gennser att jag har tagit del av Jan Freeses uttalanden i olika sammanhang. Om jag nu inte har uttalat mig klart i dag, har det funnits tillfällen då han kanske inte har varit så mycket klarare heller. Det är ingen kritik, för detta är, som jag sade redan från början, mycket svåra frågor, där man måste göra en avvägning konkret i varje särskilt fall och där man lätt hemfaller åt generella och allmänna uttalanden av mera programmatisk art. En sak vill jag slå fast.

Och det är en mycket allvarlig skiljelinje i så fall. Jag är hemskt ledsen, Gunnar Biörck i Värmdö, men jag vågar inte ge mig på en omedelbar och snabb tolkning av den där bestämmelsen i grundlagen. Jag har sådan respekt för grundlagen att jag vill vara alldeles säker innan jag uttalar mig i någon sådan fråga.
Herr talman! Jag tycker faktiskt att det finns en del principer som man bör kunna hålla fast vid och som man också kan uttala sitt stöd för. Det finns inte så många, men det där med personlig integritet, att få leva sitt liv efter eget huvud -— utan att störa sina medmänniskor — är väldigt viktigt. Det är det som ligger i det liberala rättssamhället. Jag blev mycket ledsen då jag hörde Ove Rainer säga att vi moderater strävar efter frihet för de starka, inte de svaga. Jag trodde inte att jag skulle få höra sådan demagogi. I mitt inledningsanförande sade jag: Kanske skulle vi justinrikta oss på att hjälpa dem som verkligen har det svårt i vårt samhälle, i stället för att ur röstmaximeringssynpunkt framför allt värna om dem som ligger något över dem som har det verkligt svårt. Jag läste härförleden en artikel om bostadspolitik i Tiden, där det sades att värnandet om dem som har det verkligt svårt, de verkligt svaga — samhällets olycksbarn — egentligen var någonting för moderater, medan man borde sikta in sig på de andra i samhället. Det var faktiskt vad som stod i denna artikel. Jag blev väldigt förvånad, för jag har aldrig sett det i sådan klartext. Jag hoppas att vi i framtiden slipper den där typen av demagogi. Det är klart att vi vill värna om dem som har det svårt, men man kan värna om dem på olika sätt. Det är i fråga om medlen — inte målen — som vi skiljer oss åt. Jag vill faktiskt upprepa: Vi kan diskutera medlen, men då bör inte några moraliska värderingar komma in i bilden. Målen kan nog däremot vara ganska likartade.
Herr talman! Jag har respekt för eftertänksamhet. Jag föreslår att justitieministern, när han har tänkt färdigt, svarar mig direkt, utan omgång över riksdagens protokoll.

Herr talman! Bertil Jonasson har frågat jordbruksministern hur regeringen tänker ordna ersättningsfrågan dels för de år som gått, dels för framtiden när det gäller den militära verksamheten i Vättern. Han har också frågat om regeringen tänker pröva den militära verksamheten i Vättern enligt miljöskyddslagen och i vattendomstol. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Den militära verksamheten i Vättern är betydande. Detta beror dels på att flera av försvarsmaktens fredsförband är lokaliserade till området, dels på att bl.a. försvarets materielverk bedriver omfattande provningsverksamhet där. Verksamheten är ett visst hinder för fisket i sjön, och den för även med sig vissa andra miljömässiga problem. Verksamheten är emellertid nödvändig för vårt försvars utveckling, och den kan inte utan orimliga kostnader flyttas till andra områden. Dessa skulle f. ö. i så fall drabbas av samma problem som nu finns i Vättern. Om en myndighets verksamhet skulle kräva tillstånd av ett eller annat slag, är det inte regeringens utan myndighetens sak att söka sådant tillstånd. Jag för min del har svårt att se vad en sådan prövning som Bertil Jonasson efterfrågar skulle leda till. Som jag har framhållit måste fredsförbanden ha tillgång till övningsområden och ny materiel utprovas om vårt militära försvar skall kunna behålla sin styrka i förhållande till omvärlden. Från förvarets sida har man vidtagit flera åtgärder för att göra olägenheterna för yrkesfisket så små som möjligt. Jag vill bl.a. peka på att man fortlöpande prövar möjligheterna att samordna den militära verksamheten bättre i syfte att koncentrera den till begränsade tidsperioder. Rätten till ersättning för intrång i fiske på grund av militär verksamhet regleras f. n. i regeringsbestämmelser från år 1964. Enligt dessa bestämmelser betalas ersättning av statsmedel till fiskare som helt eller delvis försörjer sig på fiske, om militär verksamhet hindrar fiskaren från att bedriva fiske inom det område där han vanligen fiskar. Om militär verksamhet bedrivs mera regelbundet inom ett område och därvid hindrar fisket i avsevärd mån, betalas ersättning i princip bara till den som utövat fiske inom området innan den militära verksamheten började bedrivas där. Denna begränsning av rätten till ersättning gäller för flertalet fiskare i Vättern. I den senaste budgetpropositionen uttalades att ersättningarna för intrång i fiske i Vättern borde förbättras med hänsyn till den mycket omfattande militära verksamheten där. Medel beräknades också för viss retroaktiv ersättning, medan de framtida kostnaderna då inte kunde beräknas med tillräcklig säkerhet. För budgetåret 1983/84 borde kostnaderna enligt propositionen därför täckas med prisregleringsmedel. Sedan riksdagen har beslutat i enlighet med budgetpropositionen ankommer det på regeringen att meddela nya ersättningsregler för det militära intrånget i fisket i Vättern. Beredningen av detta ärende pågår inom regeringskansliet. Jag är nu inte beredd att i detalj redovisa hur ersättningsfrågorna skall lösas för framtiden. Kretsen av ersättningsberättigade fiskare bör dock vidgas till att omfatta de licensierade yrkesfiskarna som fiskar i sjön. Redan i propositionen förordades, som nämnts, att ersättning skulle betalas också för förfluten tid.

Herr talman! Jag vill först tacka försvarsministern för svaret på min interpellation. Som försvarsministern har redogjort för gäller ersättningslagen för yrkesfiskare från 1964. Riksdagen beslutade även att särskilda fiskeskyddsnämnder skulle inrättas, vilkas huvudsakliga uppgift är att innan övning företas avge yttrande rörande övningens från fiskesynpunkt lämpligaste förläggning i tid och rum samt beräkna de ekonomiska skador som övningen kan förmodas förorsaka. Nämnderna skall även avge förslag till ersättningar till fiskare. Tyvärr har detta inte fungerat under åren 1974-1979. Inga sammanträden har hållits. Sedan riksdagsbeslutet fattades har övningsverksamheten i Vättern kraftigt intensifierats. Enligt uppgift skulle man 1960 ha haft 600 övningar. Sedan har antalet ökat, och 1981 hade man 900 övningar. Förbanden har i strid med riksdagsbeslutet vid vissa tillfällen godtyckligt utbetalat ersättning. Vi vet inte heller vilka som har erhållit ersättning. Svenska insjöfiskarenas centralförbund har i anledning av riksdagens beslut 1978 om licensiering av yrkesfiskare begärt att ersättningsgrunderna skall ökas. Försvarsministern redogör för tillvägagångssättet efter 1964. Det synesi de delarna överensstämma med riksdagsbeslutet. Försvarsministern säger vidare: ”I den senaste budgetpropositionen uttalades att ersättningarna för intrång i fiske i Vättern borde förbättras med hänsyn till den mycket omfattande militära verksamheten där. Medel beräknades också för viss retroaktiv ersättning, medan de framtida kostnaderna då inte kunde beräknas med tillräcklig säkerhet. För budgetåret 1983/84 borde kostnaderna enligt propositionen därför täckas med prisregleringsmedel.” Detta är, vad jag kan se, förslag från den gamla regeringen och jordbruksminister Dahlgren. Jag vill här säga att det är bra att den nya regeringen har följt upp de förslagen. Efter det att riksdagen har fattat beslut i frågan skall detta riksdagsbeslut följas upp. Försvarsministern säger: ”Redan i propositionen förordades, som nämnts, att ersättning skulle betalas också för förfluten tid.” Då vill jag slå fast att övningsverksamhet har skett utan att ersättning utgått enligt riksdagsbeslutet. Detta måste nu ske. Reglering av gamla ersättningskrav måste klaras ut snarast. När försvarsministern pekar på behovet av övningar vill jag starkt ifrågasätta om inte mycket av dessa övningar kan ske på i dag befintliga skjutfält på land. Detta skulle väl också kunna förbilliga övningarna, vad jag kan förstå. De miljömässiga problem som skjutövningarna medför är betydande. När då försvarsministern beträffande dessa problem menar att regeringen inte har med detta att skaffa — det är förbandens sak att söka tillstånd — gör försvarsministern det lätt för sig. Eftersom flera förband övar inom samma område torde en samordning av prövningen vara högst nödvändig. Försvarsministern måste se till att denna samordning kommer till stånd. Det är viktigt. Därigenom kan antalet övningstillfällen minskas och därmed kan intrång och uppkomna skador starkt begränsas. Skulle en stark begränsning kunna genomföras kan också skadeersättningarna nedbringas högst väsentligt. Försvarsministern menar att en prövning av miljöfrågorna i vattendomstolen ej skulle vara nödvändig. Jag anser det vara angeläget även för försvaret att utröna hur ansamlingen av övningsmateriel och skrot påverkar och förändrar bottenstrukturen. Jag anser vidare att det är angeläget att klarlägga vilka ämnen som förekommer i övningsmaterielen och hur dessa påverkar ekologin i sjön. Detta är givetvis av värde för fiskarena, men även för andra kring sjön boende och inte minst för friluftslivet är det en stor fråga. Jag tycker nog att försvarsministern bör ge med sig i detta hänseende, och jag ställer då frågan: Inser inte försvarsministern att Vättern är en av våra viktigaste insjöar och att miljön på allt sätt bör skyddas? Detta kan inte vara intresselöst för dem som utövar provskjutningarna.

Herr talman! Inga Lantz har ställt följande frågor till socialministern: 2. Är regeringen beredd att, med hänsyn till de knappa forskningsresurserna, ta initiativ till en genomgripande diskussion om dessa resursers användning på de i interpellationen berörda områdena? Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. Artificiell insemination och provrörsbefruktning inrymmer många etiska och juridiska problem. En särskild utredning överväger dessa frågor. Ett delbetänkande om artificiella inseminationer kommer att läggas fram tidigt under hösten 1983. I utredningens slutbetänkande, som beräknas bli klart under senare hälften av år 1984, kommer bl.a. provrörsbefruktning att behandlas. I gen-etikkommittén behandlas bl.a. vilka etiska normer som bör gälla för forskning på embryon och för genmanipulation med mänskliga könsceller. Kommittén räknar med att kunna överlämna sitt betänkande i början av år 1984. Lagutskottet behandlade den 23 mars 1982 motioner om lagreglering av verksamheten med artificiell insemination. Utskottet anförde i sitt betänkande bl.a. att det saknas skäl för att i avvaktan på resultatet av utredningsarbetet förbjuda verksamheten med artificiell insemination. Justitieministern har också i svar på två frågor i riksdagen om insemination förklarat att det pågående utredningsarbetet enligt hans mening inte bör föregripas. Jag delar denna uppfattning. Också när det gäller provrörsbefruktning bör resultaten av de utredningar som jag har nämnt avvaktas, innan några åtgärder vidtas. Provrörsbefruktning har hittills bedrivits som forskning. Socialstyrelsen har nyligen i skrivelse till Göteborgs sjukvårdsförvaltning meddelat att styrelsen inte har något att invända mot att provrörsbefruktning fortsättningsvis bedrivs som klinisk försöksverksamhet. Styrelsen förutsätter att verksamheten begränsas till stabila parförhållanden, att samtliga befruktade ägg implanteras hos kvinnan samt att styrelsen halvårsvis får rapport om verksamheten. Jag delar Inga Lantz uppfattning att det är angeläget att en bred diskussion förs om dessa frågor. Såväl juridiska som etiska, sociala och ekonomiska konsekvenser måste analyseras. Socialstyrelsen anordnade i december 1982 en konferens om provrörsbefruktning. I konferensen deltog representanter för bl.a. forskningsetiska kommittér, Landstingsförbundet, medicinska forskningsrådet, de medicinska fakulteterna och de fackliga organisationerna. Under hösten 1983 kommer en uppföljande konferens om provrörsbefruktning att anordnas av socialstyrelsen. Betänkandet om artificiella inseminationer kommer att sändas ut på remiss under hösten. Jag har också erfarit att gen-etikkommittén avser att publicera ett faktaoch diskussionsunderlag om de etiska aspekterna på användning av hybrid-DNA-tekniken och andra näraliggande tekniker på människor. Mot bakgrund av vad jag här har redovisat anser jag att det inte finns behov av ytterligare initiativ från regeringens sida för att få till stånd en diskussion inom området. Hälsooch sjukvården står inför allt hårdare prioriteringar. Forskningsresultaten inom t.ex. provrörsbefruktning har redan lett till krav på resurser för en mer reguljär tillämpning. Det är angeläget att en dialog sker mellan forskare och sjukvårdshuvudmän på ett tidigt stadium och helst innan sådana forskningsprojekt startas. Jag avser att ta upp en diskussion om frågor av detta slag inom den nyligen inrättade hälsooch sjukvårdsberedningen.

Herr talman! Jag skall först be att få tacka för svaret på min interpellation. Människan har genom århundraden byggt upp ett stort tekniskt kunnande, som förändrat världen — på gott och ont. En aktuell teknikfråga är hur vi skall utnyttja gentekniken, den nya tekniken att förändra arvsanlagen med. Hur skall vi bära oss åt för att bara dra nytta av den? Skall vi avstå från viss kunskap därför att den kan ge negativa effekter? Håller den tekniska och genetiska forskningen på att övermanna mänskligheten? Får vi kanske kunskap som vi inte behöver ha och som försätter oss i konfliktfyllda, absurda valsituationer? Senare tids medicinska och genetiska forskning ger etiska problem, bl.a. i samband med konstgjord befruktning, embryoimplantation, experiment med levande foster, kloning, fosterdiagnostik, DNA och transplantationer. DNA är ett verktyg för att studera arvsmassan, men den tillåter också omflyttning av arvmassan. Det är fråga om hur man tillämpar tekniken. Det är detta som är kontroversiellt. Skall denna omflyttning få göras ostört? Den moderna gentekniken, framför allt hybrid-DNA-tekniken, ställer oss inför många etiska problem. Att DNA-hybrid införs i bakterieceller kan vi kanske acceptera, om det innebär att vi får bättre och billigare läkemedel. Men var skall vi sätta gränsen? Skall vi sätta den vid förändring av arvsmassan i mänskliga könsceller eller vid införandet av främmande DNA i mänskliga celler över huvud taget? Skall vi tillåta förändring av celler i levande djur eller inte? Det här är svåra och viktiga frågor. Visst låter det ju lockande att kunna ge en diabetiker nytt DNA, så att hon eller han själv kan producera sitt insulin. Med hjälp av genetisk ingenjörskonst kan man modifiera arvsmassan. Genom att förena önskade gener kan man åstadkomma superintelligenta ledartyper, tjänstvilliga kvinnor och arbetsbin. Utopier? Ja, i dag, men framtiden ligger väldigt nära! Fascismens beteende ligger inte långt bort i det förflutna. För bara några år sedan försäkrade flera nobelpristagare i Stockholm med anledning av hybrid-DNA-tekniken att det aldrig skulle bli aktuellt med genmanipulation med mänskliga könsceller, med arvsmassan. Nu pågår sådan forskning runt om i världen. Det låter otäckt när ordföranden i gen-etikkommittén, Bertil Wennergren, säger att gentekniken också kan — man säger inte skall — användas för att förbättra människosläktets egenskaper, t.ex. i fråga om intelligens. I dag gäller det grundforskning och förändring av bakteriers arvsmassa. I morgon gäller det förändring i djurs och växters arvsmassa och diagnostik för djur, växter och människor. Detta ger etiska, sociala och humanitära aspekter. Det går ju redan i dag att gå in i människans arvsmassa och ställa diagnos. I övermorgon gäller det förändringar i människans arvsmassa, dvs. manipulation. Det är troligt att den mänskliga genkartan är fullständig senast i början av 1990-talet. Också mera näraliggande frågor väcker tanken om vad som kan vara rätt och riktigt att prioritera och värna om. Det finns 100 000 s.k. ofrivilligt barnlösa familjer i vårt land. Många av dessa familjer längtar efter att få egna barn, och med provrörsbefruktning kan detta bli möjligt. 800 familjer står i kö för provrörsbefruktning. Åtminstone ett barn har i vårt lands hittills kommit till på detta sätt. För världen i övrigt är siffran 50. Det är svårt att nå ägget vid rätt tidpunkt, och bara till 10 96 lyckas man plantera tillbaka ägget i livmodern. Sedan är det ännu svårare att få ett fullgånget foster. Metoden är tidsödande och dyrbar. Av 100 kvinnor som fått ett befruktat ägg inplanterat är det bara en som blivit gravid. Ännu pågår inte i vårt land konstgjord ”odling” av människoägg. Har provrörsforskningen blivit gynekologernas egna hjärttransplantationer? Skall alla som vill föda provrörsbarn också få göra det? Hur långt skall forskningen på detta område få drivas? Är det vettigt att använda dyrbara forskningsresurser till detta, då det finns stora och mer angelägna forskningsuppgifter inom hälsooch sjukvården? Det har redan ställts förslag om att permanenta verksamheten med konstgjord befruktning vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. I de flesta samhällen är människans reproduktion fortfarande en uteslutande privat angelägenhet. Genterapi och fosterdiagnostik kan leda till ett ifrågasättande av denna princip. Hittills har det varit så att föräldrar antingen accepterat det barn de gjort eller också bestämt att inte föda det. Genetisk rådgivning, som möjliggörs genom fosterdiagnostikens framtida utveckling, och utsikterna att i framtiden kunna göra genterapeutiska ingrepp på äggcellseller fosternivå håller på att utöka föräldrarnas ansvar. Genom en förfinad fosterdiagnostik kan vi också välja vilket slags människor som skall födas. Redan i dag kan man med hjälp av fosterdiagnostik avslöja mer än 70 olika fel och skador hos ett foster. Kommer en rätt till fosterdiagnostik att övergå i ett socialt tryck att på vissa indikationer abortera foster under hänvisning till att lidande och vårdmiljoner kan sparas in? Frågor som inställer sig är: Vilket liv är värt att levas? Vems värderingar bestämmer egentligen? Vilka uppgifter skall forskningen ha i sammanhanget? Frågan om insemination med anonyma givare har under senare tid uppmärksammats både i vårt land och utomlands. Vid nio kliniker utförs inseminationer i vårt land, och två av dessa har tillgång till s.k. spermabank eller fryst sperma. Under 1979 inseminerades 1800 kvinnor, och detta resulterade i 200 graviditeter. Ingenstans i Europa finns det någon lagstiftning som reglerar inseminationerna. Anonyma givare betyder faderlösa barn. Barnets rätt till att få reda på sitt ursprung, sin identitet, har helt kommit bort. Det är anmärkningsvärt att de etiska och psykologiska aspekterna på givarinseminationerna vad gäller barnet fått så liten uppmärksamhet. Nu pågår en ny utredning, som tillsatts sedan Haparanda tingsrätt i en uppmärksammad rättegång förra året befriat en man från alla skyldigheter mot det barn som hans fru fött efter insemination med sperma från en anonym givare. Inseminationsbarnen finns i ett laglöst rum. Man har tydligen sett hela frågan om inseminationerna som ett tekniskt-praktiskt problem. I själva verket handlar det om grundläggande existentiella problem. En stor aningslöshet har hittills styrt denna verksamhet. Läkarna har sett den som ett sätt att avhjälpa barnlöshet. Barnet självt har ingen talan — förstås, eftersom det inte är fött ännu. Det är de vuxnas lycka det handlar om. I ett samhälle där snart allting handlar om individualism och konsumism kan man också på detta lättfärdiga sätt köpa sig eller skaffa sig ett eget barn. Den egna lyckan fixeras runt egna barn. Samtidigt finns det miljoner barn som behöver tas om hand. Det vore bättre att ta hand om de barn som redan finns i stället för att genom forskning utarbeta metoder för konstgjord befruktning för att tillfredsställa vuxna människors längtan efter självförverkligande och odödlighet. Det är en rättighet att som vuxen kunna skaffa sig barn. Men det är också en rättighet för varje barn att ha föräldrar. Och det finns gott om föräldralösa barn. De frågor som jag tagit upp i min interpellation är oerhört svåra och har många aspekter som man måste ta hänsyn till. Det är frågor som måste diskuteras noga — inte minst i politiska församlingar. Det är också bråttom med denna diskussion, eftersom utvecklingen går mycket fort. Nu skall jag övergå till att diskutera svaret på min interpellation. Jag har frågat om regeringen tänker vidta några åtgärder för att begränsa verksamheten med konstgjord befruktning under den tid vi väntar på den sittande utredningens resultat. Jag har också frågat om regeringen är beredd — med hänsyn till de knappa forskningsresurser som finns — att ta initiativ till en genomgripande diskussion om dessa resursers användning på de områden som jag berört i min interpellation. Jag kan konstatera att svaret på dessa två frågor är nej. Det tycker jag är tråkigt. Av svaret kan jag också konstatera att Gertrud Sigurdsen talar om alla utredningar som finns och vad som har gjorts hittills, vad lagutskottet har sagt och vad som komma skall i fråga om utredningar. Jag tycker att detta är en väldigt passiv hållning. Det verkar som om regeringen vore utan åsikter i de här frågorna. Även om de är komplicerade och svåra måste man väl på regeringshåll ha tänkt över dem. Det verkar som om regeringen tänker låta utvecklingen rusa fram i sina egna banor. Som jag sade tidigare går utvecklingen mycket fort på detta område. Det gäller att diskutera problemen synnerligen noga under hand. I svaret säger Gertrud Sigurdsen också att regeringen vill ha en bred diskussion. Men jag tycker inte att det svar som jag har fått är ämnat att stimulera en sådan bred diskussion. Snarare får det till följd en strypning av debatten eller i vart fall ”locket-på” till dess att alla utredningar är avslutade. Jag tycker alltså att det är märkligt att regeringen inte har någon åsikt. Ni måste väl ändå ha diskuterat dessa frågor på något plan inom regeringskan sliet, även om de är svåra, som jag sade. Att ni bara avvaktar vad som komma skall inom socialstyrelsen och inom utredningar gör mig missnöjd. Jag är besviken över att inga åsikter har kommit till uttryck i svaret, utan att statsrådet bara hänvisar till de utredningar som pågår. Jag skulle önska att det uttalades någon form av åsikt i dessa frågor från Gertrud Sigurdsen och den regering hon tillhör.
Herr talman! Jag vill säga ett par ord, ingalunda för att föregripa regeringens åsikter, utan för att säga litet grand om vad som bl.a. har framkommit i gen-etikkommittén. Kommittén är en av de kommittéer där dessa frågor diskuteras seriöst och grundligt. Jag vill säga till Inga Lantz att denna kommitté efter eget övervägande har kommit fram till att i dess arbete måste ingå att så fort som möjligt skicka ut en diskussionspromemoria, där precis de här frågorna presenteras med så mycket material som möjligt och där eventuellt kommitténs mycket preliminära ståndpunkter redovisas. Vi kommer att göra allt för att denna breda diskussion verkligen skall komma till stånd, och i den får alla som känner sig kallade yttra sig. Jag vill däremot understryka, vilket jag har fått göra många gånger, att när ordföranden i gen-etikkommittén yttrar sig offentligt, yttrar han sig uteslutande på sina egna vägnar och företräder icke kommitténs åsikter. Jag håller med Inga Lantz om att provrörsbarn, om man med det menar barn helt och hållet tillverkade i laboratorier, är en tvivelaktig prioritering inom sjukvården. Jag har själv påpekat att om det är någonting inom medicinsk forskning som skall prioriteras, är det de stora tropiska sjukdomarna, som tar kål på miljoner människor. Och skall man satsa på någonting i Sverige, kan man gott satsa på reumatismen, som är en folksjukdom som plågar många. Jag kan inte komma ifrån att jag tycker att det är viktigare. Men man får inte blanda ihop provrörsbarn med vad som kallas för artificiell befruktning. Det är någonting helt annat. Den är f. ö. inte så ny som man tror. På en konferens som Europarådet hade om detta förklarade en muslimsk rättslärd att motsvarande hantering hade förekommit, naturligtvis fullständigt illegalt, med hjälp av barnmorskor i harem under århundraden — så inom islam var man inte alls förvånad över detta. Det betyder inte att det är lagligt där — tvärtom. Artificiell insemination har diskuterats i Europarådet, och skandinaverna kämpade för att man skulle få en konvention som reglerade denna verksamhet i lag. Men vi fick kämpa ganska ensamma — de andra länderna ville inte ta i det här med tång, och det är mycket beklagligt. I det här landet har vi i varje fall försökt att göra vad vi kunde. I europarådet gick igenom ett mycket framsynt förslag om en lag om genetisk manipulation som har som sin viktigaste punkt just att det skall vara förbjudet att mixtra med mänskliga gener. Man kan i dag inte göra det, men det är mycket riktigt att man i övermorgon kanske kan göra det. Det skall vara förbjudet att göra detta i andra fall än när det gäller att bota och förebygga vissa specifika, mycket svåra, ärftliga sjukdomar, vilka skall finnas på en lista. Det är alltså en konvention som även svenskarna i Europarådet har arbetat och röstat för. Jag hoppas att konventionens innehåll kommer att bli lag här i Sverige. Jag skulle vilja säga litet grand om Inga Lantz synpunkt på att man inte skall hålla på att skaffa sig egna barn till varje pris, utan man skall ta hand om de barn som finns. Ja, det låter naturligtvis bra, men jag tror inte att det ena kan ersätta det andra. Adoption är som bekant mycket svårt. Adoption från u-länderna blir allt svårare, därför att u-länderna inte vill veta av det. Barnen här hemma skall vi och bör vi naturligtvis ta hand om. Men hur det är att vara barnlös och lida av det vill jag faktiskt inte yttra mig om, därför att jag är i den lyckliga situationen att ha barn själv, och då känns det hårt att stå och döma andra. Däremot är det fullständigt självklart, det har jag sagt länge, att barn som föds genom artificiell heterolog insemination skall ha rätt till sin far, en laglig far, precis som alla andra, och det är skandal att de inte har fått det tidigare. Det här var några av de synpunkter som jag har i detta sammanhang. Jag vill också påpeka att Inga Lantz säger att fosterdiagnostiken kan leda till dedicerade eller selektiva aborter, får man se det i ett något vidare sammanhang. Vi aborterar ungefär 32 000 barn i det här landet utan att ha några kriterier alls, utom att deras mödrar inte orkar med dem. Fosterdiagnostiken kan i dagens läge inte göra särskilt mycket, varken till eller från, men däremot är detta givetvis en framtidsfråga. När fosterdiagnostiken blir sådan att man kan få besked inom den tidsrymd när man i Sverige har rätt till fri abort, då blir det allvarligt. Men jag kan för min del inte se att man över huvud taget kan ta i den frågan utan att diskutera hela abortbegreppet och abortlagens grundvalar.

Herr talman! Låt mig först säga till Inga Lantz, som tar upp frågan om forskningen, att det är självklart i ett demokratiskt samhälle att forskningen är fri, om den är förenlig med allmänt omfattade vetenskapliga principer. Det innebär inte att de forskningsbeviljande organen vid sina prioriteringar av stöd till forskningsprojekt inte tar hänsyn till forskningens samhällsbetydelse. Forskningens samhällsrelevans vägs således in i bedömningen vid medelsprövning. Landstingsförbundet har också utfärdat riktlinjer om att sjukvårdshuvudmännen skall informeras om projekt som innefattar etisk granskning. Innan sådana projekt får påbörjas skall godkännande av en etisk kommitté företes för sjukvårdshuvudmännen. Sedan säger Inga Lantz i sitt inledningsanförande att det här är en fråga om hur vi skall tillämpa tekniken, var vi skall sätta gränsen. Hon upprepar flera gånger att det här är oerhört svåra och viktiga frågor, och sedan beskyller hon mig och regeringen för att ha en passiv hållning. Hon är missnöjd med det svar hon har fått. Men, Inga Lantz, jag tror att jag skulle få samma bemötande från Inga Lantz, att hon var missnöjd, om jag helt plötsligt skulle stå här och ha en alldeles bestämd uppfattning i de här, som jag också menar, mycket svåra och viktiga frågorna. Jag tycker att det vore fel av både Inga Lantz och mig — jag hörde heller inte att Inga Lantz redogjorde för någon klar ståndpunkt — om vi tog ställning i dag, innan vi har underlag från de kommittéer och utredningar som nu pågår, och som arbetar mycket skyndsamt. Från inseminationskommittén får vi ett delbetänkande till hösten som skall gå ut på remiss och, som Kerstin Anér har sagt, gen-etikkommittén kommer med ett underlag för fakta och diskussion. Jag har varit helt överens med gen-etikkommitténs ordförande när vi har diskuterat det viktiga i att vi får ut materialet till diskussion för att få in synpunkter efter en bred debatt. Jag tycker alltså, Inga Lantz, att det är ett riktigt sätt att arbeta på, att först ha faktaunderlaget innan vare sig Inga Lantz, jag eller någon annan i den här kammaren kan ta ställning i de här svåra sakfrågorna.
Herr talman! Gertrud Sigurdsen säger att vi skall vänta på de här utredningarna, och det kan väl hända att man skall göra det. Men tidsaspekten får man inte heller glömma bort. I slutet av 1984, i vissa fall något tidigare, kan man tänka sig att några av de här utredningarna är färdiga. Sedan skall de ut på remiss, det skall förhoppningsvis skrivas en proposition och vi skall ta ställning i utskott och här i kammaren. Då är vi framme vid 1985-1986. Jag tycker att det brådskar. Jag tycker att det är anmärkningsvärt att man från regeringens sida inte uttalar några åsikter om vare sig provrörsbarn eller frågan om vi skall använda de knappa forskningsresurser vi har till att fortsätta på den vägen och förfina de metoderna. Ingen åsikt redovisas om faderlösa barn vid artificiella inseminationer, ingen åsikt om det jag tycker har debatterats så mycket i pressen under senare tid, att man har fått insikt om hur svårt detta är för de barn det handlar om. När det gäller fosterdiagnostiken kan jag hålla med Kerstin Anér om att den i nuvarande form är alldeles utmärkt och till god hjälp både för barn och mödrar. Men vad som kommer att hända i morgon vet vi ingenting om. Kanske vi får reda på sådant som vi inte behöver veta eller inte vill veta. Forskningen är fri, det är sant. Men vi vet att vi lever under knappa resurser, bl.a. när det gäller forskningen, och då tycker jag att man måste prioritera det som är viktigare och mera skyndsamt att forska fram för att hjälpa människor och inte satsa de dyrbara resurserna på att vidareutveckla konstgjord befruktning i olika former. Jag tycker att regeringen borde ha någon åsikt om detta, fast en mängd utredningen är tillsatta. Tiden går ju fort, och det händer saken, hela tiden på de här områdena.

Herr talman! Sven Henricsson har frågat mig dels om regeringen har för avsikt att vidta mera verksamma åtgärder för att trygga läkarförsörjningen i bl.a. Norrlands inland, dels om regeringen planerar några åtgärder mot den ökade privatiseringen inom sjukvården. Det är beklagligt att det fortfarande är svårt att rekrytera läkare till vissa orter i vårt land. Enligt den utredning om antalet inrättade och vakanta läkartjänster som socialstyrelsen redovisade i december 1982 hade vakansläget förbättrats något fram till hösten 1982. Sålunda var andelen vakanta tjänster inom den slutna vården då 6,6 96 mot 7,9 96 år 1981. Inom den öppna vården hade vakansandelen sjunkit från 11,5 90 1981 till 10,4 96 år 1982. Detta är dock rikssiffror. För t.ex. Jämtlands län utgjorde andelen vakanta tjänster inom den slutna vården 24,1 90 . Det totala antalet vakanta tjänster uppgick hösten 1982 till ca 790 av totalt 10 000 inrättade tjänster för vidareutbildade läkare. Under år 1983 kan vi räkna med ett nettotillskott av ca 800 nya läkare. Antalet nya tjänster för vidareutbildade läkare har de senaste åren varit mycket lågt. Nya tjänster har i första hand inrättats inom prioriterade områden. Om sjukvårdshuvudmännen solidariskt bidrar till en jämnare läkarfördelning genom att vara restriktiva med att anställa läkare i väl tillgodosedda områden, vilket jag hoppas, bör bristen på läkare vara avhjälpt ganska snart. Den snabbt ökande tillgången på läkare bör också förbättra läkarsituationen i Norrlands inland. Jag har därför inte för avsikt att nu föreslå regeringen att vidta några åtgärder. Jag vill erinra om att regeringen nyligen har tillsatt en hälsooch sjukvårdsberedning med uppgift att bl.a. behandla frågor som rör läkarförsörjningen i olika delar av landet. Jag delar Sven Henricssons farhågor för en ökad privatisering av sjukvården. Regeringen har av denna anledning uppdragit åt socialstyrelsen och riksförsäkringsverket att närmare analysera utvecklingen under de senaste åren i fråga om omfattning av verksamheten bland privatpraktiserande läkare som är anslutna till den allmänna försäkringens ersättningssystem. Därvid skall särskilt studeras utvecklingen beträffande den s.k. fritidspraktik som bedrivs av offentligt anställda läkare.

Herr talman! Jag tackar för det svar jag fått, även om det snarare uttrycker förhoppningar än redovisar åtgärder för att komma till rätta med läkarbristen i det område jag aktualiserat, nämligen det norrländska inlandet. Det finns i det området särskilda förhållanden som medför ett ökat tryck på vårdsektorn och som förstärker de negativa verkningarna av läkarbristen. Jag skall nämna ett par sådana. Andelen äldre människor är högre än genomsnittet för landet i den här regionen. Detta är en av de faktorer som verkligen medför ökade krav på sjukvårdsinsatser. En annan viktig faktor i Norrlands inland är den i jämförelse med landet i övrigt mycket höga andelen arbetslösa och förtidspensionerade inom befolkningen. Som exempel kan nämnas orter i inlandsområdet som har en arbetslöshet på mer än 10 20. Det finns viss forskning som styrker sambandet mellan arbetslöshet och ökad ohälsa. Vi som bor i inlandet kan se detta samband dagligen utan forskning, nämligen med blotta ögat. Trots det särskilt höga vårdbehovet är alltså andelen vakanta läkartjänster betydligt högre än genomsnittet såväl i sluten som i öppen vård. Det verkar som om man skulle kunna formulera meningen så här: Den som redan har det svårt skall tydligen få det ännu svårare. I svaret på min interpellation kan man utläsa att sjukvårdsministern fortsätter att hoppas på sjukvårdshuvudmännens frivilliga, solidariska bidrag till en jämnare läkarfördelning. Hon hoppas också mycket på effekterna av den ökade tillgången på läkare. Enligt socialstyrelsens beräkningar har antalet läkare i riket ökat med ett par tusen bara sedan år 1979, dvs. från 14 532 år 1979 till 16 637 år 1982. Trots detta är läkarsituationen oförändrat svår i t.ex. Norrlands inland. Jag har ett exempel från Jämtlands län, som kan sägas vara typiskt för inlandsregionen. År 1977 hade Jämtlands län 55 tjänster i öppen vård, varav 9,1 90 var vakanta, dvs. i verkligheten var 50-talet tjänster besatta. Hur är då läget i dag? Ja, 1982 hade vi 71 tjänster — det har inrättats ytterligare tjänster i förhoppning om att kunna förstärka utbudet av läkare — men av de 71 tjänsterna var 16,9 20 vakanta. Med andra ord är det fortfarande 50 läkare. Ingenting har inträffat, utan bristen kvarstår. Och detta trots att läkarutbildningen under samma tid omfattat ca 1000 platser per år och totalantalet läkare ökat med flera tusen sedan år 1977. Departementschefen räknar nu med ett nytillskott — det kan man utläsa ur svaret — av 800 läkare under år 1983, men erfarenheten visar att detta förhållande inte utgör någon garanti för att bristen på läkare i exempelvis Jämtlands och Västerbottens inland skall vara avhjälpt — som hon säger i svaret — ”ganska snart”. Redan 1970 hade jag anledning att intressera mig för dessa frågor, bl.a. som ledamot i Västernorrlands läns landsting. Redan på den tiden talade de ansvariga om att läkarbristen skulle vara avhjälpt inom ett par år. Men bristen kvarstår. Det finns en rad exempel på detta. Det finns knappast någon entydig förklaring på detta förhållande, men utan tvivel skapar krisen i samhället, såsom jag tidigare sökt antyda, växande vårdbehov. Arbetslöshet, oro, isolering, en hetsig miljö är exempel på sådant som ökar vårdbehovet och antalet läkarbesök. Tyvärr kan jag inte dela sjukvårdsministerns förhoppningar om att man utan en fastare styrning skall komma till rätta med läkarbristen ganska snart. Vad gäller läkäarutbildningen kan man inte undgå att notera intentionerna i 1982 års budgetproposition, som föreslog en minskning med 90 platser på läkarlinjen med hänsyn till risken för, som man uttryckte det, framtida överskott — en rekommendation som riksdagen dock inte följde. Likväl talar departementschefen i årets budgetproposition om ”en ny samlad prövning av läkarutbildningens dimensionering” inför nästa budgetproposition. Då skulle jag vilja fråga: Kan sjukvårdsministern närmare precisera, om därmed avses en tänkbar sänkning av antalet utbildningsplatser? Ytterligare en synpunkt vill jag betona. Eftersom bördan blir stor på ett fåtal läkare på grund av underbemanningen tenderar också detta fåtal läkare att se sig om efter arbetsplatser med en mera normal situation. Vi har f. n. ett antal enläkarstationer i glesbygden — stationer som är mycket sårbara. Även dessa förhållanden, som är påverkbara, försvårar rekryteringen av läkare. Till slut vill jag notera som positivt att regeringen har utvecklat en viss aktivitet mot tendenserna till privatisering av sjukvården. Det kan inte vara vettigt ur samhällsekonomisk synpunkt att t.ex. sådana områden som redan är hyggligt försörjda med fungerande vårdcentraler skall förstärkas med ytterligare resurser. Men samtidigt får vi inte blunda för möjligheten att förbättra den offentliga sjukvårdens akutmottagningar — inte minst gäller detta de långa väntetiderna. De studier som i detta syfte gjorts vid exempelvis Huddinge sjukhus av s.k. screening är värda uppmuntran. Tendenser från USA och England, där man från makthavarnas sida målmedvetet uppmuntrar till ökad privatisering av sjukvården, visar att ett sådant system hotar rättvisan i vården och drabbar de svagare socialgrupperna och gynnar de välsituerade. De ständiga reaktionära angreppen på den offentliga sektorn med kortsiktiga krav på kostnadsminskningar genom nedskärningar av anslagen kan i förlängningen drabba de långsiktiga insatserna och de förebyggande åtgärderna. Man måste helt instämma med den läkare som nyligen kommenterade försöken att göra ”business” på sjukvård med följande: ”Jag har inget emot affärsmän, så länge de håller sig på de områden som har med affärer att göra. Men hälsooch sjukvård handlar inte om affärer, det är andra värderingar som måste råda över sjukvårdsutvecklingen.”

Herr talman! Jag känner ett visst behov av att understryka den oro Sven Henricsson givit uttryck för när det gäller läkare i glesbygd. Jag vet att statsrådet Sigurdsen är väl medveten om förhållandena — det blev hon inte minst nu i våras vid besök i Jämtland. Denna fråga om glesbygdsbornas möjlighet att komma till en läkare aktualiserades vid den socialdemokratiska kongressen i vårt län. Det görs varje år, och tonen blir mer och mer militant. Och det är inte så konstigt. Låt mig ta ett exempel: I Gäddede, som ligger i Strömsunds kommun i norra Jämtland, finns en distriktsläkartjänst inrättad. Den är inte ordinariebesatt. År 1982 vikarierade 40 olika läkare på tjänsten. Tiden för vikariaten varierade från en och en halv timme till fyra veckor. Blev man sjuk någon dag då läkarstolen var tom fick man åka 14 mil till Strömsund — eller i värsta fall 24 mil till Östersund, enkel resa. Och det förekom. För den somt.ex. kom från Ankarvattnet, som ligger inom Gäddedes upptagningsområde, blev det ytterligare sex mil att resa, alltså totalt i värsta fall 60 mil fram och tillbaka för att få träffa en läkare. I Gäddede är kommunalskatten 33:75, en av de allra högsta skattesatserna ilandet. Undra på att människorna här uppe blir uppretade och undra på att man funderar över var rättvisan finns i världen, när de hör att man öppnar akuter i Stockholm med, enligt reklamen, 15 minuters väntetid. Landstinget i Jämtlands län har gjort ett program för läkarförsörjningen. Där tar man upp förslag som man själv kan genomföra, t.ex. bra fortbildning för distriktsläkare och möjlighet att kombinera distriktsläkartjänster med forskning. Men man konstaterar att det avgörande inflytandet ändå ligger hos de centrala myndigheterna. Man pekar på att utbildningskapaciteten måste hållas på en hög nivå, man önskar ett utökat antal FV-block och man har satt sin tillit till att avtalet om den s.k. solidariska läkarförsörjningen skulle fortsätta att gälla. Därför känns det tråkigt att få vetskap om att denna överenskommelse inte har förlängts. Den hade en viss effekt. Man fick ut en del läkare från regionoch universitetssjukhusen till ländelssjukhusen. Men nästa steg, att få dem ut till läkarstationerna, hanns inte med. Jag vill ändå be statsrådet att noga följa denna fråga och att, om den nu fortfarande dystra utvecklingen inte bryts radikalt, exempelvis aktualisera en ny sådan överenskommelse. I mitt hemlän vill många ha en styrning av de nyutexaminerade läkarna, så att de tvingas tjänstgöra en viss tid i Norrlands inland. Andra röster höjs för att premiera tjänstgöring i dessa områden med t.ex. högre poäng i meritvärderingshänseende. Det vore intressant att få höra statsrådets syn på sådana åtgärder. Att man blir mer och mer militant tror jag bottnar i att man alltmer kommit till insikt om hur orättvist sjukvården trots allt fungerar. Efterfrågan på sjukvård är inte betingad av t.ex. ålderssammansättning, och den är inte heller betingad av olikheter i vårdbehov. Det är i de tätbefolkade områdena, där tillgången till läkare är störst och det geografiska avståndet kortast, som man söker läkare mest. I Stockholm har man den högsta andelen läkarbesök med 53 26, medan andelen i de norra glesbygderna uppgår till bara 41 96. Skulle man dessutom väga in sjukligheten i bilden skulle skillnaden bli ännu större. I de norra glesbygderna har en betydligt större andel av befolkningen långvarig sjukdom, förenad med i hög grad nedsatt arbetsförmåga, än befolkningen i övriga regioner. Följande samband finns också klarlagt: låg utbildning, långa avstånd och låg läkartäthet. Därför framstår frågan som ett klassproblem i sin linda, vilket vi som representerar denna kategori människor aldrig kan acceptera. Av den anledningen förutsätter vi att statsrådet med det snaraste vidtar sådana åtgärder att de läkare i storstadsområdena som i dag använder sin kompensationslediga tid till extraknäck tvingas att sluta med detta. Fritidspraktiker är ett hot emot glesbygden. Verksamheten stjäl inte bara kompetenta personer utan också pengar ifrån oss, till en privat verksamhet för en redan väl tillgodosedd kategori människor. Jag vill säga statsrådet att det blåser hårt och aggressivt bland glesbygdens människor när det gäller denna fråga, och det är den nya majoriteten i riksdagen och den nya regeringen som skall skapa stiltje och därmed rättvisa så att närhet, tillgänglighet och kontinuitet blir vardagsord för alla människor i landet.

Herr talman! Jag har vid tidigare tillfällen aktualiserat frågan om den sneda fördelningen av läkare. När den frågan nu åter är föremål för diskussion här i kammaren finner jag anledning att delta i debatten. I sitt svar till Sven Henricsson sade statsrådet Sigurdsen att det är beklagligt att det fortfarande är svårt att rekrytera läkare till vissa orter i vårt land. Ja, det kan jag hålla med om, men med det kommer man inte långt. Detta ändrar inte på dagens situation, den situation som vi så länge fått finna oss i. Nu hoppas statsrådet på sjukvårdshuvudmännens solidaritet för att kunna lösa det här problemet. Om den solidariteten finns, tror fru Sigurdsen att bristen på läkare kan vara avhjälpt ganska snart. Därför anser statsrådet att det inte behöver vidtas några åtgärder. Ja, så tyckte också förra statsrådet Elisabet Holm, när jag 1980 ställde en fråga till henne om rekryteringen av läkare till vissa landsting. Det tycks vara så, att statsråden varierar, men svaren är desamma. Då det gäller sjukvårdshuvudmännens solidaritet i strävandena att bidra till en jämnare läkarfördelning skulle jag vilja varna statsrådet för att ha för stora förhoppningar. Tyvärr gäller det rakt motsatta många gånger — att sjukhusen genom diverse konster och knep försöker locka till sig läkare, eller förmå dem att stanna kvar. Genom s.k. konvertering förvandlar man raskt en tjänst som avdelningsläkare till en biträdande överläkartjänst, som sedan förvandlas till en överläkartjänst. Detta har fått till resultat att det på vissa kliniker nu bara finns överläkare. Jag har sifferuppgifter från 1979 som visar att det då fanns många gånger fler överläkare än avdelningsläkare. Då fanns det knappt 600 avdelningsläkare, 1 300 biträdande överläkare och något över 2 000 överläkare. Om det har skett några förändringar härvidlag sedan dess är mig obekant. Jag tycker att detta ändå tyder på att man inte skall ha alltför stora förhoppningar om en solidarisk fördelning av läkarresurser. Den 9 november förra året hade jag en frågestund med statsrådet Sigurdsen om läkartillgången i Västerbottens inland. Då fick jag också svaret att det är en fråga om solidaritet mellan landstingen. Bara ett par månader därefter, den 1 februari i år, kunde stora rubriker i tidningarna berätta att läkarbristen i Skellefteå sjukvårdsdistrikt var katastrofal. Av 31 läkartjänster på vårdcentralerna var 19 vakanta. Lasarettets personalchef konstaterade då att det inte handlade om någon plötsligt påkommen kris, men att en redan tidigare brydsam situation successivt hade försämrats. Personalchefen säger vidare att ”läkarbristen är egentligen anmärkningsvärd, eftersom den infaller i ett läge, där det utbildas allt fler läkare och de blivande läkarna själva talar om framtida arbetslös het”. Han säger också: ”Det är egentligen inte fråga om brist på läkare. På lasarettet har vi gott om sökande. Men tydligen finns det en motvilja mot att arbeta på landsbygden.” Nu säger statsrådet i sitt svar att regeringen har tillsatt en hälsooch sjukvårdsberedning, som bl.a. skall behandla frågor som rör läkarförsörjningeni olika delar av landet. Ja, det kan väl tänkas vara bra, men risken är ju att man genom utredningar skjuter detta problem framför sig. Problemet med läkarförsörjningen har så många år på nacken att man nu rimligen borde kunna kräva att något händer som förändrar situationen. Risken finns ju att situationen kommer att förvärras. Jag tänker då på den privatisering av sjukvården som nu sker och som ökar mycket snabbt. Jag noterar att statsrådet hyser farhågor för den här utvecklingen. Man skall kanske undvika att sia om framtiden, men jag har en känsla av att om man verkligen vill stävja denna utveckling så måste åtgärder sättas in tämligen snabbt. Här har jag en lista över landstingsanställda läkare i Västerbotten som har privatpraktik vid sidan om. Det är mycket märkliga sjukvårdsinrättningar dessa mottagningar utgör. En mottagning i länet bedriver — förutom ögonläkaroch allmänläkarpraktik — arkitektverksamhet, byggnadskonsultering samt förvaltning av och handel med fastigheter. En annan mottagning bedriver hästuppfödning, travsportverksamhet, ekonomisk konsultation samt läkarpraktik. Den lista jag här har omfattar samtliga landstingsanställda läkare i Västerbotten som är anslutna till försäkringskassan den 18 mars i år och som bedriver fritidspraktik vid sidan om det ordinarie arbetet på lasarett och vårdcentraler. Ärligt talat, statsrådet Sigurdsen, så tror jag inte det räcker med förhoppningar om solidaritet och om att problemet skall lösa sig. Skall den här sneda läkarfördelningen ändras, skall människorna även i våra glesbygder få en bra sjukvård, då måste nog andra åtgärder till. Det skulle vara glädjande om statsrådet kunde antyda något om eventuella åtgärder på detta område.

Herr talman! Jag brukar med intresse lyssna till vad statsrådet Sigurdsen har att anföra i sjukvårdsfrågor, och så även i dag. För några veckor sedan bedyrade statsrådet att hon inte hade några tankar på att föreslå förbud mot privat yrkesverksamhet för läkare. I dag delar hon Sven Henricssons farhågor för ökad privatisering av sjukvården. Samtidigt meddelar statsrådet att det i höstas visserligen fanns 790 vakanser på 10 000 inrättade tjänster, men att man i år beräknar få ett nettotillskott av 800 nya läkare. Detta borde innebära att bristen skulle kunna hävas, bortsett från vakanser i samband med att tjänster blir lediga genom pensionering, befordran eller död. När jag har lyssnat på den här debatten skulle jag gärna vilja veta vad man har för förslag — tvångskommendering till Norrlands inland resp. förbud mot privat läkarverksamhet för kommande generationer av läkare som inte kan få några tjänster? Margareta Winberg talar behjärtat om antingen tvång eller höjt meritvärde i glesbygden. Det senare är ju något som vi hade tidigare Nr 146 inom provinsialläkarväsendet. Jag förstår bekymren hos företrädarna för de områden i landet där det är långt mellan lada och hus, men det är nödvändigt att man direkt klargör vilka slag av tvång och förbud man anser sig böra föreslå. Inte minst de inemot 10 000 medicine studerande som funderar över sin framtid — av vilka ett tusental kommer att utexamineras 1984, då kanske alla tjänster redan är fyllda — är naturligtvis intresserade av att få höra hur man tänker sig den.

Herr talman! Sven Henricsson ställde i sitt inlägg en direkt fråga, om jag närmare kunde precisera om man avser att sänka andelen utbildningsplatser när det gäller läkare. Låt mig erinra om vad utbildningsministern sade i budgetpropositionen — det här är en fråga som i första hand diskuteras mellan utbildningsdepartementet och socialdepartementet. Hon avsåg att inför nästa budgetproposition, alltså i januari 1984, återkomma med en samlad prövning av läkarutbildningens dimensionering. Det är alltså inget som jag kan ge ett direkt svar på här i dag. Jag förstår mycket väl den oro som politiker och medborgare i de här landsändarna känner inför den sneda fördelningen i fråga om tillgången till läkare. Som Margareta Winberg sade, har jag själv på ort och ställe fått ta del av dessa bekymmer när jag har besökt Jämtlands län. Jag har också i brev fått redovisat den situation som hon redogjorde för beträffande läkarstationen i Gäddede. Det måste vara högst otillfredsställande att människorna där under ett år har haft 40 olika läkare. Jag kan gott säga att den andra paragrafen i hälsooch sjukvårdslagen, som lyder: ”Målet för hälsooch sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen”, inte stämmer. Hela befolkningen har inte tillgång till vård i enlighet med denna paragraf. Vi måste naturligtvis på olika sätt försöka verka för det. John Andersson säger att det inte behövs att man sätter sig och utreder detta. Låt mig först hänvisa till vad jag sade i mitt interpellationssvar, där jag ändå kunde visa på att vakansläget hade förbättrats något. Den nya hälsooch sjukvårdsberedningen, som helt nyligen har tillsatts, har sitt första sammanträde i morgon eftermiddag. Jag är själv ordförande, och Kurt Ward sitter med. Vi skall bl.a. diskutera läkarförsörjningen. På dagordningen står också fritidspraktikerfrågan. Vi tycker att detta är några av de allra viktigaste frågorna att lösa för att vi skall kunna leva upp till den lag som en enig riksdag har stått bakom. Det visar sig av erfarenhet att det är mycket svårt att planera så att det blir jämvikt i tillgång och efterfrågan på läkararbetskraft. Vi har förbättrat läget något med hjälp av de styrmetoder som vi har — eller snarare trots den brist på styrmetoder som råder. Jag tror att det var Sven Henricsson som sade att vi behöver en fastare styrning. Det är ingen som har några förslag om hur vi skall komma till rätta med detta problem. Ni kan med fog säga att det är regeringen som skall lägga fram 155 sådana förslag, och vi är alla medvetna om problemet. Margareta Winberg framförde dock några förslag som man borde kunna pröva, t.ex. att tjänstgöring i glesbygden skulle kunna ge förhöjda poäng i merithänseende.

Därför är jag inte i dag beredd att säga vilka åtgärder som vi skall vidta. Jag har dock i mitt interpellationssvar angett att vi håller på med visst utredningsarbete när det gäller fritidspraktikerna och de frågor som i det sammanhanget har aktualiserats inte minst genom öppnandet av City Akuten, den utbredning som sådana här läkarmottagningar har fått och de proportioner som verksamheten väntas få. Man förväntar sig att det under 1983 kommer att göras 600 000 besök hos fritidspraktiker. Riksdagen har sagt att den återigen vill diskutera reglerna för fritidspraktikernas verksamhet om antalet besök överstiger 300 000. Vi arbetar snabbt med denna utredning. Avsikten när det gäller läkarfrågorna är att till hösten kunna komma med en proposition till riksdagen.

Herr talman! Jag har här ett tidningsurklipp från 1977 ur den socialdemokratiska provinstidningen Länstidningen Östersund. Man skriver med stora, mörka bokstäver följande rubriker: ”Läkarbristen borta 1982 — Allmänläkare ökar mest”. Det var på grundval av LATT 77 som man kunde dra den slutsatsen att vi alla skulle vara nöjda år 1982 och att läkarbristen då skulle vara avvärjd genom de åtgärder — ny utbildning, förstärkt utbildning osv. — som föreslogs. Vi får samma svar hela tiden. Som jag nyss sade sysslade jag 1970 med denna fråga vid landstinget i Västernorrlands län. Också där hade vi då förespeglingar om att dessa problem skulle vara lösta om några år. Men fortfarande kvarstår bristen på läkare. Jag kan nämna att det på en sådan plats som t.ex. Norsjö i Västerbotten finns fyra tjänster inrättade, men bara en tjänst uppehålls. I Åre finns det två tjänster — en uppehålls. Mörsil har en läkartjänst, men där finns ingen läkare. Strömsund har elva läkartjänster, sex uppehålls. Sveg har fem tjänster, två uppehålls. Bräcke har tre tjänster, en uppehålls. Allt detta är bara en liten illustration. Jag kan också nämna att det i Övertorneå finns fyra tjänster, varav två uppehålls. Detta är exempel på en situation där läkarna pressas mycket hårt. De är ofta vikarier och har ambitioner. De är unga och vill jobba för att hjälpa människorna. De pressas så hårt att de snart ser sig om efter något annat ställe att jobba på. Denna underbemanning av läkarstationer leder också till ytterligare problem. Nu säger Gertrud Sigurdsen' att hon är positiv och förstår våra problem, och det noterar jag med tillfredsställelse. Det var verkligen roligt att höra att man skall sätta sig ner — redan i morgon, om jag hörde rätt — och diskutera både läkarförsörjningen och fritidspraktikerna. Gertrud Sigurdsen frågade också om vi har några goda råd eller tips om hur vi skall lösa dessa problem. Det är klart att det ankommer på dem som sitter inne med hela sakmaterialet att komma med förslag till lösningar. Men man kommer inte ifrån att det måste till någon form av kraftigare styrning. Man kan inte godta en låt-gå-politik. Jag besökte för något år sedan Cuba — men jag vill inte alls att vi skall härma efter Cuba i alla avseenden. Jag erinrar mig att man där när det gällde landsbygden — detta är nämligen ett internationellt problem — faktiskt hade måst göra så att man i kvalifikationskraven för utbildningen till läkare lade in ett års tjänst i glesbygden. Läkarvårdsministern sade att erfarenheterna av detta var goda. Dessa läkare, som hade kontakt med verkligheten ute i landet, fick indikeringar på hur människorna upplevde sin situation. De tillfördes en god mängd erfarenhet och kunnande, som de sedan hade nytta av, oavsett om de skulle bli specialister eller vanliga allmänläkare.
Herr talman! Det är väl inte underligt, Gertrud Sigurdsen, om man ställer sig tvivlande till det lugnande besked som man gång efter annan får om att detta problem kommer att lösas snabbt och att det är av övergående natur. Ett sådant svar fick jag även 1980 — det var bara en tidsfråga när problemet skulle vara löst. Det är därför som jag tycker att jag har fullt fog för att sätta vissa frågetecken för uppgiften att man återigen kanske skall göra stora utredningar. Vi vet ganska väl vilka problemen är och vad de består i. Vad det gäller är ju att åstadkomma denna fördelning, så att även i första hand dessa människor i glesbygderna kan få tillgång till läkare. Det är också vad man nu kräver ute i de olika sjukvårdsdistrikten. Personalchefen i Skellefteå säger att krafttag nu måste tas. Där har man tydligen sökt dispens för läkare att tjänstgöra på läkarstationer, därför att alternativet hade varit att stänga läkarstationerna i glesbygden. Statsrådet efterlyser förslag. Jag försökte redan 1980 att ge ett förslag till Elisabet Holm. Jag sade att det kunde vara tänkbart att AT-tjänstgöringen kunde dels förlängas, dels förläggas till glesbygdsdistrikt. Det är också på det sättet, som Sven Henricsson nämnde, att om man i dag lyckas få en läkare till en läkarstation i glesbygden, t.ex. en treläkarstation, innebär den tjänstgöringen i de flesta fall en sådan arbetsbörda för läkaren att han tar det första tillfället han får att flytta därifrån. Skulle AT-tjänstgöringen förläggas i ett sådant här distrikt, där det finns en läkare, kanske det fanns möjligheter att behålla alla de tre läkarna på denna läkarstation. Det som nu börjar hända är att man går till en privatpraktik efter det att man gjort sitt arbetspass på lasarett eller vårdcentral; den utvecklingen går fram som en lavin. För den verksamheten står, som jag nämnde, alla möjliga slags bolag, som även ägnar sig åt travsport, hästuppfödning och mycket annat. Man öppnar också rena privatpraktiker. Man kan av detta inte dra någon annan slutsats än att arbetsuppgifterna på de större lasaretten i tätorterna inte räcker till och att man därför känner sig manad att hålla på med extraknäck. Det kommer att bli ännu svårare att få läkare ut till glesbygdsdistrikten då möjlighet finns att öppna dels rena privatpraktiker i tätortscentra, dels fritidspraktik. Det är alltså två möjligheter man har att ta till. Jag har nu för tredje gången upplevt att jag fått ett lugnande besked när det gäller de här problemen. Jag skall vara ärlig och säga att jag inte har några stora förhoppningar om att problemen skall lösas, om man inte tar till extraordinära åtgärder på det här området.
Herr talman! Jag är glad att Gertrud Sigurdsen förstår de här problemen. Det känns också bra att hon tar med sig intrycken från den debatt vi för här i dag till det sammanträde som tydligen skall äga rum i morgon; den här debatten kom ju mycket lägligt i tiden. Skall man leva upp till stadgandena i den nya hälsooch sjukvårdslagen måste man, som Gertrud Sigurdsen också sade, vara mycket aktiv. I dag stämmer den inte riktigt överens med verkligheten. Jag är glad över att exempelvis meritvärdering skall diskuteras. Jag har i mina mörka stunder trott att det var helt begravt. Det känns som ett fall framåt att så ändå inte är förhållandet. Jag önskar också att statsrådet skall ta till sig det som diskuteras och föreslås för den nya läkarutbildningen. Man betonar där vikten av de sociala och samhällsvetenskapliga delarna av utbildningen. Det är väl uppenbart att man mer och mer måste — det sägs också i den nya hälsooch sjukvårdslagen — se människan som en helhet, och där är de sociala aspekterna mycket viktiga. Får man in det i läkarutbildningen omvärderar man också litet grand kompetensen. Därmed kanske förhoppningsvis statusen på den typ av tjänster vi i dag diskuterar höjs — där ser man verkligen människan som en helhet, människan i hennes närmiljö och i helhetsperspektiv. Kampen mot de stora folksjukdomarna, som så många säger sig vilja föra, för man inte på regionsjukhusen eller universitetssjukhusen. Det är inte den typen av insatser som skall lösa våra problem i framtiden. Det är, som sades i en annan debatt här, fråga om att lösa exempelvis reumatismens gåta, cancerns gåta och hjärtoch kärlsjukdomarnas gåta. De sjukdomarna finns väl representerade inte bara i glesbygden utan utanför universitetsoch regionsjukhusen över huvud taget. Statsrådet bad om goda råd. Jag skulle vilja säga några ord när det gäller fritidspraktikerna, som — jag måste betona det än en gång — har upprört många människor utanför storstädernas områden. Är det så att läkarna inte behöver den tid för vila som kompensationsledigheten är avsedd att utgöra . tycker jag att regeringen och andra centrala myndigheter skall uppmuntra och stötta en förändring i läkarnas avtal, så att de inte får denna långa ledighet. Ledigheten är ju till för vila och återhämtning, inte för att knäcka extra. Jag vet att Landstingsförbundet för tre år sedan försökte att förhindra att läkarna får en sådan långledighet, men man misslyckades. Läkarförbundet var för starkt. Jag hoppas att man lyckas i ett nytt försök. Man kanske trampar på någon öm tå i den här debatten. Men det skulle vara intressant att höra vad en moderat läkare har för tankar om solidariteten med glesbygdens människor — med deras väldigt stora problem, som vi diskuterar här i dag — och vilka goda råd och förslag han har.

Herr talman! Medan jag lyssnade till den här debatten, plockade jag fram litet statistik som jag tror har ett visst intresse. Om man tittar på antalet invånare per läkare, finner man att det är lägst i Uppsala sjukvårdsområde, 280 invånare per läkare. Antalet är högst i Älvsborgs sjukvårdsområde, där det är 645. Det finns väldigt stora skillnader. Antalet invånare per läkare är, som sagt, högst i Älvsborgs sjukvårdsområde. Därnäst kommer Kalmar sjukvårdsområde, och därefter kommer, såvitt jag kan se, Skaraborg. Förutom, som sagt, i Uppsala är antalet lägst i Stockholm, Malmö och Västerbotten. Det är regionsjukhusen som spelar in. Om vi alltså betraktar problemet ur synpunkten invånare per läkare, eller läkare per invånare, finns det således betydande skillnader, som inte enbart hänför sig till Norrland. När jag lyssnat på den här debatten har jag frågat mig om man skall räkna läkare per invånare eller läkare per kvadratkilometer, därför att jag har en känsla av att glesbygdsproblematiken består i att det är så stora geografiska områden som läkarna där skall täcka. Detta är faktiskt en reflexion som man gör när man ser siffrorna över fördelningen. Jag delar Sven Henricssons uppfattning att detta är ett internationellt problem och inte enbart ett svenskt problem. Det finns stater i Förenta staterna som har samma typ av problem. Margareta Winberg ber mig att komma med en lösning. Jag har inte någon lösning att komma med, men jag har ställt några frågor här: Är statsmakterna, hälsooch sjukvårdsberedningen, statsrådet Sigurdsen och riksdagens ledamöter beredda att införa något slags tvång för läkare att tjänstgöra på viss plats? Är statsmakterna beredda att införa vad som i Tyskland kallas för Berufsverbot — yrkesförbud — som innebär att man inte får tjänstgöra, generellt eller på sin fritid, inom en viss verksamhet? Slutligen tog Margareta Winberg upp frågan om läkarnas kompensationsledighet. På min tid hade vi ingen reglerad arbetstid, och jag tror att det var bättre på den tiden. Men detta förutsätter ett annat system, som vi inte kan diskutera nu.

Herr talman! Med statistik kan man bevisa det mesta. Men det är väl ändå så, Gunnar Biörck i Värmdö, när det gäller tillgången till läkare att det är väldigt många landsting som avstår från att inrätta läkartjänster, därför att svårigheterna att rekrytera läkare finns. Det varierar starkt mellan olika län. Man har siffror som visar på från en läkare per 300 invånare i regionlandsting till en läkare per mer än 700 invånare i glesbygdslandsting. Jag har här några siffror som visar på utvecklingen när det gäller läkartätheten från 1880 till 1980. 1880 var antalet invånare per läkare 7 200. 1920 var det 3 400 invånare per läkare. 1970 var siffran 765, och 1980 var den 425. Men samtidigt har vi den geografiska ojämlikheten. Låt mig också säga att vi i vissa sammanhang har fel läkare. Det största vakanstalen finns nämligen inom långvårdsmedicin, psykiatri och medicinsk rehabilitering. Där har vi också ett område där det är en sned fördelning. Det är precis som Sven Henricsson sagt, med instämmande av Gunnar Biörck, att detta inte är något speciellt svenskt problem — det är ett internationellt problem. Jag har i dag på morgonen talat med en professor från Egypten, som talade om att situationen där var precis likadan. Vi kan nämna många andra länder för att verifiera det. Nej, John Andersson, nu säger jag för andra gången att det inte skall till några stora utredningar. Regeringen har inte tillsatt och kommer inte att tillsätta någon utredning på detta område. Vi har allt material som behövs. Hälsooch sjukvårdsberedningen skall diskutera olika aktuella frågor på detta område. Det är för att försöka finna konkreta lösningar för att komma till rätta med detta som hälsooch sjukvårdsberedningen tillsatts. Som jag sade står på dagordningen i morgon bl.a. frågan om läkarförsörjningen. Och där är det så, Margareta Winberg, att jag och de andra som sysslar med dessa frågor lyssnar till alla förslag som kommer. När jag är i Jämtland, i Västerbotten eller någon annanstans, får jag väldigt ofta verkligheten till livs, och det är mycket nyttigt för ett statsråd. Dessutom kommer man med olika förslag, såsom ni gjort här i dag, om hur vi skall komma till rätta med detta problem. Vi tar till oss alla de förslag vi får. Dessa förslag kommer också att vara med i diskussionerna om hur vi skall kunna få en förändring till stånd för att på ett bättre sätt kunna leva upp till den lagstiftning vi har. När det gäller fritidspraktikerna behöver jag väl inte säga mer än att vi har bett socialstyrelsen och riksförsäkringsverket att i första hand titta på den kraftiga ökningen. Vi måste där komma med förslag till åtgärder för att komma till rätta med detta. Som jag sagt i en tidigare debatt här i kammaren får jag väldigt många brev från heltidsarbetande praktiker som säger att det måste vara något fel i ersättningssystemet när den här utvecklingen kan ske. Det finns heltidspraktiker som tidigare varit fritidspraktiker och som anser att det är orimliga ersättningsvillkor som gäller. För den skull är det aldrig tal om något yrkesförbud, Gunnar Biörck. Jag upprepar vad jag tidigare sagt i den här talarstolen: Regeringen har inte för avsikt att förbjuda privatpraktiserande läkare. Dessa behövs som ett komplement till den offentliga hälsooch sjukvården. Men det är också så att det mycket klart och tydligt i den nya hälsooch sjukvårdslagen står att det är landstingen som har ansvaret för planeringen och samordningen när det gäller samhällets hälsooch sjukvård. Då tycker jag inte att det är orimligt om Nr 146 landstingen också med det planeringsansvaret direkt skall kunna planera in
Herr talman! Gunnar Biörck i Värmdö tar upp diskussionen om antalet invånare per läkare. Den är ganska ointressant. Det kan finnas hur många läkartjänster som helst inrättade, men den dag man blir sjuk och det inte finns någon läkare på stolen, är man inte betjänt av att det finns en inrättad tjänst där. Det som är intressant är hur vårdefterfrågan ser ut. Den ser alltså utså som jag redovisade i mitt första inlägg: låg utbildning, långa avstånd och låg läkartäthet. Det är någonting som åtminstone vi socialdemokrater verkligen vill förändra. Vi vill att människor skall ha tillgång till läkare efter det reella behov man har och inte så som det är i dag.

Herr talman! Socialdemokraterna har höga ambitioner, säger Margareta Winberg. Ja, det kan man se av deras partiprogram, men nu gäller det för den socialdemokratiska regeringen att också ge kött på benen så att människorna upplever att det finns substans i dessa fina programmatiska förklaringar. Det är allvarliga problem vi diskuterar. Jag tycker att vi ganska litet har berört en sak som jag vill framhålla. Det är frågan om de alldeles särskilda bekymmer vi har i dessa regioner när det gäller jobb för människorna. Till följd av arbetslösheten har många människor fått dålig ekonomi, stor oro och stor ångest för framtiden. Detta leder till att många tänker som så: det här är mitt personliga misslyckande. Problemen ger symtom i deras magar eller var som helst; de blir sjuka av det här. Det måste finnas någon förklaring till att drogmissbruket ständigt ökar i vår region. Det måste finnas en förklaring till varför det varje år skrivs ut fler och fler doser lugnande medel. Vi kan inte se något annat än att de sociala problemen leder till svåra påfrestningar på vårdsidan. Därför skulle jag vilja ställa frågan: Hur mycket av ansvaret för den situation som vi har i inlandet hänger då samman med bristerna när det gäller läkarvården? Låt oss inte bara se detta som ett matematiskt problem, låt oss se det som ett stort socialt problem där det gäller att se utöver gränserna för bara vårdsektorn och se vilken roll olika insatser kan spela för att motverka vad vi nu tycks skönja, nämligen vissa tendenser till ökade sociala problem. Jag skulle vilja föra in detta i debatten för att vi skall få också den aspekten belyst på ett bättre sätt.
Herr talman! Jag får väl nöja mig med det besked som gavs, nämligen att allt material som behövs finns och att det är de konkreta förslagen som skall utarbetas. Jag får kanske anledning att återkomma. Jag skulle vilja ställa en fråga till Gertrud Sigurdsen, en fråga som borde 161 vara lätt att besvara, men som samtidigt säger väldigt mycket. Vi kan tänka oss följande situation. I ett glesbygdsdistrikt saknas läkare. I ett tätortsdistrikt är läkarstationen fullbesatt, och samtidigt öppnas en privatpraktik. Jag skulle vilja fråga Gertrud Sigurdsen om den privatpraktiserande läkaren fortfarande anses som ett komplement i en sådan situation. Ett glesbygdsdistrikt som helt saknar läkare och ett tätortsdistrikt där läkare finns, men där man får se en privatpraktik öppnas, därför att denne läkare inte vill flytta ut till glesbygdsdistriktet. Kan man då säga att denna privatpraktiserande läkare är ett komplement? Sedan skulle jag vilja säga till Gunnar Biörck i Värmdö, som funderar över om man skall räkna läkare per innevånare eller per kvadratkilometer, att man inte behöver göra det så svårt som att grubbla över dessa två olika räknesätt. Jag skall göra det betydligt enklare, nämligen att ta de tre kommuner som ligger närmast den plats där jag bor. Dorotea med 4 000 innevånare har en tvåläkarstation, Åsele med 5 000 innevånare har en treläkarstation och Vilhelmina med 8 000 innevånare har en femläkarstation. Nu har det, mig veterligt, aldrig funnits tillräckligt med läkare på dessa stationer. Det verkligt prekära läget uppstod i höstas då det fanns två läkare på Vilhelmina läkarstation som skulle sköta denna femläkarstation samt upprätthålla jourtjänst på Åsele läkarstation och Dorotea läkarstation. Två läkare skulle sköta tio läkartjänster, genom bl.a. denna jourtjänstgöring. Den situationen dyker upp då och då. Man behöver inte trassla till det och fundera över om man skall räkna per innevånare eller per kvadratkilometer, det är enkelt att räkna per läkarstation.
Herr talman! Låt mig säga till John Andersson att det i den nya hälsooch sjukvårdslagens 7 § står: ”Landstingskommunen skall planera hälsooch sjukvården med utgångspunkt i befolkningens behov av hälsooch sjukvård. Planeringen skall avse även den hälsooch sjukvård som erbjuds av annan än landstingskommunen.” Jag tycker att det är rimligt att landstingen har ett planeringsansvar, att landstingen känner till och får vara med och lägga synpunkter när privatläkaren skall etablera sin privatmottagning. Däremot ger lagen inga möjligheter till att förbjuda privatläkarvård, och det har inte heller varit avsikten. Men det kan, John Andersson, inte vara något annat än ett komplement när den privata läkaren etablerar sig. För det är väl inte så, John Andersson, att någon menar att det är den privata läkarvården som skall vara huvudalternativet, utan var han än etablerar sig är det fråga om ett komplement. Men jag tycker att det är rimligt att sjukvårdshuvudmännen har en möjlighet att påverka etableringen av privatläkare.

Herr talman!

Frågan är föranledd av ett internationellt forskningsprojekt, den s.k. Ludwigstudien, som pågår vid vissa kirurgkliniker bl.a. i Göteborg och som går ut på att resultatet av olika behandlingar efter bröstcanceroperation studeras. Det har ifrågasatts om patienterna, som fått hela bröstet bortopererat och deltagit i projektet, erhöll tillräcklig information om metoden med s.k. bröstbevarande kirurgi. Enligt 5 § lagen om tillsyn över hälsooch sjukvårdspersonalen m.fl. skall den som har ansvaret för vården se till att patienten får upplysningar om sitt hälsotillstånd och om de behandlingsmetoder som står till buds. Detta gäller även om patienten deltar i ett forskningsprojekt. Vården och behandlingen skall så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Kraven på information till patienterna har ytterligare understrukits genom den nya hälsooch sjukvårdslagen som trädde i kraft den 1 januari i år. Socialstyrelsen har nyligen undersökt hur dessa bestämmelser har tillämpats i Göteborg.

Enligt vad jag här inhämtat från får patienterna numera fullständig information om de olika operationsmetoderna vid bröstcancer. Jag anser det självklart att patienter som deltar i ett forskningsprojekt skall informeras om detta. Det följer också av den av Världsläkarförbundet år 1964 antagna s.k. Helsingforsdeklarationen. Varje forskningsprojekt som innefattar försök på patienter skall godkännas av en etisk kommitté. Forskningsetiska kommittéer finns inrättade vid samtliga medicinska fakulteter i landet. Svenska läkaresällskapet har dessutom en särskild delegation för etiska frågor. Medicinska forskningsrådet som har till uppgift att samordna de regionala forskningsetiska kommittéernas verksamhet har nyligen uttalat att patienter som ingår i forskningsprojekt bör informeras om de accepterade behandlingsalternativ som finns. Bestämmelserna om information och samråd ser jag som utomordentligt viktiga. Jag räknar med att all möjlig hänsyn tas till patientens önskemål om behandlingsmetod. En förutsättning för att ett samråd skall bli meningsfullt är naturligtvis att patienten får en så fullständig information som möjligt. Den som underlåter att fullgöra sin skyldighet att informera en patient kan bli föremål för disciplinära åtgärder.

Herr talman! Den nya hälsooch sjukvårdslagen fastslår patientens rätt till information om sitt hälsotillstånd och om alternativa behandlingsmetoder. Men information kan ske på många sätt. Man kant.ex. tala om för en patient att patienten har 20 96 chans att ta skada av en viss behandling, och man kan vända på saken och informera patienten om att chansen att behandlingen skall lyckas är 80 96. Bara det sättet att ge informationen har betydelse för hur patienten uppfattar det hela. Min interpellation är föranledd av det internationella forskningsprojekt som kallas Ludwigstudien och som pågår vid en del kliniker i södra Sverige. Det här forskningsprojektet blev föremål för en undersökning av socialstyrelsen, eftersom det bevisligen hade varit litet si och så med läkarnas information till patienterna. Enligt interpellationssvaret skall man nu ha ändrat informationsmetoderna när det gäller Ludwigstudien. Jag skall be att få berätta om ett fall som också var en av anledningarna till den här interpellationen. Det är alltså ett fall som visar hur informationen kan gå till efter det att man har ändrat på informationsrutinerna vid kliniken i Göteborg. Det gällde en 34-årig kvinna som fick besked om att hon hade en stor tumör i ena bröstet och att hon även hade dottersvulster i lymfkörtlarna. Samtidigt som denna unga kvinna fick beskedet om att hon hade en elakartad tumör i bröstet talade läkaren om för henne att man vid den klinik där hon skulle opereras deltar i den s.k. Ludwigstudien. Läkaren talade om vad Ludwigstudien innebar och frågade om hon ville vara med i den. Kvinnan var fortfarande chockad över beskedet om att hon hade cancer och kunde knappt tillgodogöra sig informationen. Det var alltså omöjligt för henne att ta ställning till om hon ville ingå i ett medicinskt experiment. Hon svarade precis som de flesta patienter förmodligen svarar i en sådan situation: Jag vet inte. Det får doktorn avgöra själv. Man kan inte tillgodogöra sig information om att man har fått en livshotande sjukdom, med allt vad detta innebär, och samtidigt avgöra om man vill ställa upp för forskningen. Det är en omöjlig valsituation. Jag anser att det absolut inte får gå till på det sättet när man informerar patienterna. Jag tycker att det borde vara ett oeftergivligt krav att man inte får informera om forskning samtidigt som man ger besked om diagnosen. Jag skall be att få läsa högt ur en kopia som gäller hur informationen till patienterna som deltar i Ludwigstudien skulle gå till när man ansökte om tillstånd hos den etiska kommittén i Göteborg: ”Patienterna kommer att informeras muntligen av opererande läkare.

Läkarna vill alltså inte informera om vilka olika metoder som ingår i försöket. Det står också att huvuddragen i den information som kommer att ges bifogas skriftligt till den etiska kommittén, men läkarnas mening är inte att patienterna skall läsa denna information. De föredrar ”att patienten efter muntlig information meddelas av sin doktor vilken behandling som i hennes fall kan anses vara lämplig”. Jag undrar om man helt har gått ifrån metoden att lämna den information som man hade beslutat om vid Ludwigstudiens genomförande. Har man till socialstyrelsen anmält att informationsrutinerna nu kommer att vara annorlunda, och i så fall på vilket sätt? Såvitt jag förstår bygger en forskningsstudie på att patienterna slumpmässigt lottas till olika behandlingsmetoder. Har man frångått detta i Ludwigstudien, så att patienterna alltså får fullständiga möjligheter att välja efterbehandling? Det är efterbehandlingen det handlar om när det gäller Ludwigstudien. Det finns tre olika kombinationsmöjligheter vid cytostatikabehandling. Ger man patienten den fullständiga informationen så att patienten sedan får välja går, såvitt jag förstår, den här forskningen inte till på samma sätt som forskning vanligtvis brukar gå till. Jag delar inte statsrådets uppfattning att den nya hälsooch sjukvårdslagen garanterar patienten tillräcklig information. Jag anser att det är precis som förut: patienterna är helt utlämnade åt läkarnas godtycke i fråga om vilken information de vill ha, när de vill ha den och hur de vill ha den. Jag tycker nog att statsrådets svar vittnar om att statsrådet inte är riktigt medveten om de problem som finns när det gäller informationen till patienterna.
Herr talman! Hela frågan om hur man skall informera eller inte informera patienterna när man skall göra forskningsprogram som måste vila på att man har kontrollgrupper är ju ett väldigt stort och djupt etiskt problem. Ludwigstudien berör kanske bara en del av det. Man får faktiskt gå ännu mycket längre in i det, såsom t.ex. Sissela Bok i sin bok om lögnen, där hon ju trängde djupt in i frågan om hur mycket läkare får ljuga för patienten.

Av den anledningen har dessa läkemedel haft oerhörda svårigheter att bli accepterade i Sverige, därför att socialstyrelsen kräver just precis den här sortens tester, där patienterna icke får veta vad det är de får utan tas ut slumpvis. Detta är ett verkligt problem. Jag menar inte att de läkare som utför denna forskning är omoraliska; de tror naturligtvis att enda sättet att få reda på om ett läkemedel är verksamt är att företa denna mekaniska blindtestning, och de vågar inte göra den på något annat sätt. Men detta kommer ju i konflikt med plikten att upplysa patienterna. Jag anser att plikten att upplysa patienterna skall gå före. Det är ju så med alla lagar att de inte räcker till förrän de har tillämpats på ett ordentligt sätt.

Till allas förvåning blev han fälld i ansvarsnämnden. Vi behöver nog litet mer av den sortens fall. Alldeles bortsett från forskning är det min erfarenhet i ansvarsnämnden att vi kunde ha sluppit ungefär hälften av våra fall, om läkare och patienter hade talat med varandra och begripit varandra. Givetvis ligger det absoluta huvudansvaret därvid på läkaren. Jag inväntar alltså också med intresse vad statsrådet har för synpunkter på lagen, på hur den bör behandlas och på hur man skall kunna förena de formella krav på forskning som finns i dag med respekten för patientens integritet.

Herr talman! Beträffande frågan om forskningen har jag redan i mitt interpellationssvar sagt att patienten skall få upplysningar, inte bara om sitt hälsotillstånd utan också om de behandlingsmetoder som står till buds och att detta gäller även de patienter som deltar i ett forskningsprojekt. Låt mig ändå inledningsvis framhålla att en av grundtankarna bakom de ändringar av bestämmelserna för hälsooch sjukvården som skett under de senaste åren har varit att göra patienterna mer aktiva och att öka deras inflytande på hälsooch sjukvården. I såväl lagen om tillsyn över hälsooch sjukvårdspersonalen — som trädde i kraft den 1 juli 1980 — som i den i den nya hälsooch sjukvårdslagen, vilken trädde i kraft den 1 januari i år, har det, som jag också har sagt tidigare, föreskrivits att hälsooch sjukvården så långt det är möjligt skall utformas och genomföras i samråd med patienten. Informationsplikten hör till personalens grundläggande skyldigheter och utgör i detta fall en utomordentligt viktig del av vårdarbetet. För att patienten skall kunna ta aktiv del i vården krävs det givetvis att han eller hon är välinformerad. De som ansvarar för vården är skyldiga att se till att patienten får upplysningar om hälsotillstånd och de behandlingsmetoder som finns. Patienten skall inte behöva fråga efter sådan information — den skall man få ändå. Att patienten är välinformerad är en förutsättning för att han eller hon skall kunna ge personalen tillfredsställande information om sitt tillstånd och för att ett sådant här samråd skall bli meningsfullt. Informationen måste naturligtvis, förutom till den enskilde patientens förutsättningar, också anpassas till den speciella sjukdomen och dess svårighetsgrad. Då det är fråga om en allvarlig sjukdom och ett betydelsefullt och svårt beslut, t.ex. när det gäller bröstcancer, måste patienten kunna begära mer utförlig och ingående information. Den som ingår i ett forskningsprojekt måste naturligtvis informeras om det. Jag vill i detta sammanhang också säga att den som anser sig ha blivit felbehandlad har möjlighet att vända sig till hälsooch sjukvårdens ansvarsnämnd. Därför vill jag påpeka att hälsooch sjukvårdslagen liksom många av de lagar som vi numera fattar beslut om är ramlagar. Lagar kan inte — och skall inte — i detalj föreskriva tillvägagångssätt i olika sammanhang. Men ser man till lagen och dess anda står patientens ställning klar. På den direkta frågan om man i Göteborg ger patienterna de här informationerna och valmöjligheterna vill jag svara att enligt de uppgifter jag har från socialstyrelsen — uppgifter som kommer från Göteborgs sjukvårdsstyrelse — får patienterna fullt ut den information som de behöver. De har numera också möjlighet att välja den behandling de vill ha.

Herr talman! Jag har dröjt mig kvar i kammaren för att lyssna till denna debatt, som ju innehåller element som inte är mig obekanta efter tolv år i Läkarsällskapets etiska delegation. Vad som uppkallade mig att begära ordet var att Margé Ingvardsson föreföll att parallellt använda orden ”forskning” och ”medicinskt experiment” i samband med den s.k. Ludwigstudien. Jag är inte inblandad i Ludwigstudien, så jag kan inte diskutera den här, men jag vill bestämt säga att vad man har avsett med den väl inte är ett ”medicinskt experiment”, utan man har velat jämföra två befintliga metoder. Väldigt mycket av det som pågår i den ”branschen” består i att man ställer en konventionell behandlingsmetod under diskussion och ifrågasätter om inte ett annat förfarande vore bättre ur den ena eller andra synvinkeln sett. För att kunna svara på den frågan behöver man göra vad som kallas en kontrollerad studie, dvs. man behöver två kontrollgrupper som är varandra så lika som möjligt, för om de inte är varandra lika i fråga om patientmaterialets sammansättning kan man inte heller dra några säkra slutsatser. Det är det frågan har gällt. Personligen har jag inte varit inblandad i studier som haft att göra med kirurgiska ingrepp men väl i jämförelser mellan olika läkemedel. Jag har egentligen aldrig mött några svårigheter. Mycket beror på de enskilda läkarnas psykologiska handlag, och det är självklart att läkarna skall förklara situationen för patienten. Men även i mycket mindre pressade lägen än dem som Margö Ingvardsson talade om, väljer patienterna för det mesta att säga att doktorn nog ändå begriper vad som är bäst. Om man över huvud taget har den inställningen att man inte får genomföra kontrollerade jämförelser, skulle vi fortfarande leva kvar i åderlåtningens och blodiglarnas tidevarv. Kerstin Anér hänvisade till Sissela Bok och frågade hur mycket läkarna får ljuga för patienten. Enligt min mening får läkarna över huvud taget inte ljuga för patienten. Det är en fråga om att upplysa patienter om hur det är fatt, men upplysningarna kan naturligtvis lämnas med ett bättre eller ett sämre ordval. Sådant kan emellertid inte lagregleras.

Herr talman! Statsrådet tog upp informationen i det aktuella Göteborgsexemplet och sade att enligt de uppgifter som nu har inhämtats får patienterna den information som de behöver. Ja, just det! Vem är det som avgör vilken information patienten behöver? Jo, det är den allsmäktige läkaren som själv avgör vilken information patienten skall ha. Jag anser att man när det gäller medicinsk forskning måste ställa högre krav på informationen än beträffande ren sjukdomsbehandling. När det gäller medicinsk forskning är det, enligt min mening, viktigt att skaffa sig regler för hur den här ramlagen skall användas, regler som säger ifrån att informationen om forskningen inte får lämnas samtidigt som patienten får diagnosen. Informationen skall ske muntligt, men kompletteras med skriftlig information, så att patienten i lugn och ro kan läsa på och kanske komma tillbaka med frågor. Om man som patient är okunnig, vet man ju inte ens vilka frågor som man skall ställa till doktorn. Jag tycker att det skulle vara mycket lätt att förse en lag, som bevisligen inte fungerar, med tillämpningsföreskrifter. Annars blir det ju så, att vi har en ny hälsooch sjukvårdslag som är full av en mängd honnörsord som vi aldrig kan leva upp till. Gunnar Biörck i Värmdö hängde upp sig på att jag talade om medicinska experiment. Jag tycker emellertid att experiment är ett riktigt ord i detta sammanhang, eftersom man inte vet någonting om vilken behandling som är det bästa i det aktuella fallet. Man provar sig fram helt enkelt, och då brukar man kalla det för experiment. Visserligen heter det ju att all sjukvård skall bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. Men vi som har arbetat inom sjukvården ett antal år vet ju att det är läkarna som avgör vad som är vetenskap och beprövad erfarenhet. Det är ju faktiskt så, att det som är vetenskap och beprövad erfarenhet på det ena sjukhuset är lögn och förbannad dikt på det andra, beroende på vilken överläkare som styr sjukhuset. Jag vill också säga till Gunnar Biörck att det är en myt, skapad av läkarkåren själv, att vi som patienter vill överlämna oss till läkarna. Det vill vi inte alls, men vi behöver ta del av läkarnas kunskap och information för att kunna fatta besluten själva om den vård och behandling som vi vill ha.

Herr talman! Kerstin Ekman har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att Sverige skall återinträda i den mellanstatliga kommittén för migration. När ICEM bildades i början av 1950-talet betraktades organisationen delvis som ett komplement till FN:s flyktingkommissariat med uppgift att vid behov ombesörja transport av flyktingar och migranter från Europa. Bland ICEM:s uppgifter ingick även att ordna med formaliteter och praktiska arrangemang i samband med avresa och ankomst till mottagarlandet. Sverige var medlem i organisationen från starten men utträdde 1962 liksom några andra länder. Avgörande för utträdet var den förändring av organisationens verksamhet och inriktning som efter hand hade inträtt. En allt mindre del av organisationens resurser inriktades på flyktinghjälp, och Sverige föredrog att koncentrera sitt bidrag till att lösa flyktingproblem till FN:s flyktingkommissariat. Sverige har emellertid utnyttjat organisationens tjänster även därefter, främst när det gäller flyktingar i Sydamerika. Full ersättning lämnas för dessa tjänster. Sverige har dessutom vid olika tillfällen lämnat bidrag till särskilda projekt i organisationens regi. Erfarenheterna av detta samarbete är goda. I samband med de flyktingströmmar som satts i rörelse under 1970-talet, inte minst från Sydostasien, har ICEM:s verksamhet blivit alltmer internationell. När tyngdpunkten för verksamheten inte längre låg i Europa ändrades också organisationens namn till ICM, sedan E:t för ”European” strukits. Den ändrade inriktningen av verksamheten innebar också att vårt intresse för organisationen ökade. 1980 ansökte Sverige om observatörsstatus, vilket beviljades samma år. Sedan dess deltar Sverige som observatör i möten med ICM:s råd med full möjlighet att framföra synpunkter och förslag. Det praktiska samarbetet med ICM har fortsatt på samma villkor som tidigare. Av vad jag nu sagt framgår att Sverige ganska nyligen vann anknytning till ICM som observatör och att denna status ger god insyn i organisationens verksamhet liksom möjligheter till visst inflytande över denna. Regeringen avser emellertid utvärdera de hittillsvarande erfarenheterna av samarbetet med ICM och kommer efter kontakter med övriga berörda länder att förutsättningslöst överväga frågan om återinträde som medlem. Ett eventuellt återinträde skulle självfallet också medföra vissa kostnader, som kräver särskilt ställningstagande.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. ICM har räddat miljoner människor, vilka som flyktingar tvingats lämna sina hemländer. Det finns inget som tyder på att flyktingströmmarna minskar. Det är vår plikt att på allt sätt medverka till att så stora och värdefulla insatser som möjligt görs för att underlätta för de människor som drabbas. Vi har en möjlighet till det genom att medverka i det arbete som sker i ICM. Tanken var från början, precis som utrikesministern sade, att enbart hjälpa till med transporter. Detta utvidgades snart till att även omfatta utbildning av flyktingarna — helt enkelt omskolning och språkundervisning för att de skulle klara sig i det nya landet. Man lyckades på 1950-talet närmast tömma flyktinglägren i Europa. Sverige var på den tiden medlem i organisationen, som då hette ICEM, vilken vi dock lämnade 1962. Arbetet har fortsatt, och listan på insatser som har gjorts är lång. Jag kan ge några exempel. 1968 transporterades 40 000 tjeckoslovakiska flyktingar till olika asylländer. Barn har räddats i Biafra. Drygt 100 000 människor har utväxlats mellan Pakistan, Nepal och Bangladesh. 50 000 asiater, hotade till livet av Idi Amin, fördes ut ur Uganda. Många chilenare räddades genom ICM:s försorg efter mordet på Salvador Allende. 1976 anordnades en luftbro från Libanon till Grekland för 30 000 flyktingar. Isslutet på 1970-talet blev Europa åter arbetsfält för ICM, och det är ingen brist på arbetsuppgifter. Det är ett mycket aktivt arbete som bedrivs. Det finns, som jag ser det, ingen rimlig anledning till att Sverige står utanför ICM. Vi deltar genom ekonomiska bidrag, och vi skickar observatörer. Man ser mycket positivt på Sveriges medverkan, och det måste vara ställt utom diskussion att vi kan påverka och delta mer aktivt som medlemsland än, som nu, genom att bara ge bidrag och vara observatör. Därför är det naturligtvis värdefullt att utrikesministern tänker verka för att vi eventuellt återinträder. Alla insatser behövs för att underlätta för de människor som tvingas bli flyktingar. Grunden för den hjälpen är att stater samarbetar. Det finns alltså, som jag ser det, inget skäl till att Sverige står utanför ICM. Min fråga kvarstår: Tänker utrikesministern aktivt verka för att vi snart återinträder i ICM?

Herr talman! Som jag nämnde i mitt svar var Sverige medlem i ICEM från starten, men lämnade organisationen 1962. Riksdagens beslut berodde på att flyktingandelen i det totala antalet transporter genom ICEM:s försorg hade minskat. Det var ungefär 34 20 av de personer som berördes av ICEM:s verksamhet som var flyktingar. Ett annat skäl var att ICEM förde en del av dessa européer till Sydafrika, vilket vi inte hade något intresse av. Under dessa omständigheter föredrog vi att koncentrera våra insatser till FN:s flyktingkommissariat. ICEM var ju inte den enda organisation som arbetade med dessa problem. Vi har åter blivit intresserade av ICM, som organisationen numera heter. Som jag förut nämnde har vi inträtt som observatör i organisationen. Vi kanske också kan bli medlem så småningom. Men jag tror att det är att föredra att vi under någon tid följer organisationen som observatör och därefter, när vi har vunnit erfarenheter, prövar frågan om att bli medlem. Under tiden fortsätter vi att använda oss av ICM:s tjänster — och betala för detta. Men framför allt anlitar och stödjer vi FN:s flyktingkommissariat.

Herr talman! Varför vi 1962 lämnade ICEM är kanske av mindre intresse — det hände för så många år sedan. Av intresse är däremot att Norge och Danmark är medlemmar i ICM och att vi, om Sverige blir medlem i stället för observatör, bättre kan påverka hur organisationen fungerar. ICM har mer och mer arbetat med en kombination av utbildning och transport. Transporten sker antingen tillbaka till hemlandet eller till ett nytt land. Utbildningen är lika värdefull i båda fallen. Gäller det resa tillbaka, anpassas utbildningen så att den lämpar sig för hemlandet. Jag ser fram emot att vi snart får ett mera positivt besked om medlemskap från regeringen.

Herr talman! Gunnar Hökmark har frågat mig om regeringen avser att reagera eller vidta någon åtgärd med anledning av att Vietnam från ett ockuperat land bedriver militär aggression mot flyktingläger i ett tredje land. Längs den thai-kampucheanska gränsen finns en rad läger befolkade av ca 200 000 hemlösa kampucheaner. De flesta tillhör de grupper som bjuder motstånd mot den vietnamesiska närvaron i Kampuchea, och mot den av Vietnam stödda regimen i Phnom Penh. Dessa gränsläger kontrolleras av endera de Röda khmererna, prins Sihanouks rörelse Moulinaka eller det khmerska folkets nationella befrielsefront under ledning av Son Sann. I lägren finns dels motståndsgruppernas gerillasoldater, men dels också civilbefolkning inkl. kvinnor och barn. Det är mot dessa läger som de vietnamesiska attackerna riktat sig. De ligger alltså inte inne i Thailand, utan antingen direkt på gränsen eller strax bortom densamma på kampucheanskt territorium. Inte desto mindre är de vietnamesiska angreppen mot civila, kvinnor och barn självfallet oacceptabla och förtjänar vårt fördömande. Förutom dessa gränsläger finns en bra bit in i Thailand flyktingläger där FN:s flyktingkommissariat verkar. Dessa har inte utsatts för vietnamesiska angrepp. Däremot skapade attackerna på gränslägren en flyktingström från gränsområdet in i Thailand. Det inträffade visar hur angeläget det är att de civila flyktingarna kan beredas plats i läger som är placerade på ett säkert avstånd från stridslinjen. Från thailändsk sida har förekommit uppgifter att vietnamesiska förband vid ett par tillfällen under sina angrepp på gränslägren även överskridit gränsen till Thailand. Direkta konfrontationer mellan thailändska och vietnamesiska trupper har ägt rum. Dessa uppgifter ser regeringen på med största oro, inte minst som en sådan utveckling i sig kan innebära embryot till en upptrappning av konflikten. Den svenska regeringen har alltsedan Kampucheakonfliktens början framhållit att de vietnamesiska trupperna måste dras tillbaka. Den har också konsekvent hävdat att konflikten måste lösas med politiska, inte militära medel. Dessa synpunkter har vi gång på gång framfört såväl i internationella sammanhang som vid bilaterala kontakter. Vid de alliansfria staternas toppmöte i New Delhi hade jag själv tillfälle att för bl.a. Vietnams utrikesminister klargöra den svenska regeringens inställning. Regeringen har fortlöpande kontakter med berörda regeringar och utnyttjar dessa för att så långt möjligt främja en utveckling som innebär att konflikten kan lösas vid förhandlingsbordet snarare än på slagfältet. Till dess har det internationella samfundet, FN, en viktig uppgift i att söka lindra det kampucheanska folkets lidande. Den nya tillströmningen av flyktingar från gränslägren kommer sannolikt att medföra ytterligare behov av bistånd. Sverige har hittills lämnat ett avsevärt humanitärt bistånd till nödlidande kampucheaner. Den svenska regeringen kommer självfallet inte heller nu att undandra sig sitt biståndsansvar.

Herr talman! Först vill jag tacka utrikesministern för svaret på min fråga. Jag måste tyvärr säga att det inte är ett särskilt tillfredsställande svar. Nästan som en ursäkt för bombningarna och beskjutningarna av kampucheanska flyktingläger nämner utrikesministern att lägren nog inte ligger i Thailand, låt vara att den thailändska regeringen hävdar att det är så. Jag tycker inte att det viktiga eller det avgörande i den här frågan är huruvida den beskjutning som ett svenskt mottagarland utövar mot flyktingläger är beroende av i vilket land flyktinglägret ligger, utan det är det faktum att man med aggressioner, med våld bekämpar civila människor i flyktinglägren. Den nuvarande statsministern sade i en utrikespolitiskdebatt förra våren, 1982, att vi moderater kännetecknades av en fäaktig underdånighet inför diktaturregimer. Vi tillbakavisade detta, därför att för oss är varje diktatur lika avskyvärd. Men det är uppenbart att socialdemokratin graderar olika diktaturer beroende på vilken färg de har, och det är oroväckande. När denna fråga ställdes för drygt en månad sedan hade alltså vietnamesiska förband i Kampuchea, ett ockuperat land, beskjutit kampucheanska flyktingläger. Och förmodligen, vilket kan diskuteras, gjorde man också räder in i Thailand. Det är då intressant att diskutera vilken hållning och vilken attityd till detta som den svenska regeringen intar. Vietnam är ju ett av våra största mottagarländer, och socialdemokratin har på en mängd olika sätt visat att den är mycket mån om att ha vänskapliga förbindelser med den vietnamesiska regimen. Jag vill mot den bakgrunden och med anledning av utrikesministerns svar till mig fråga om utrikesministern verkligen anser det rimligt att öka u-landsbiståndet till ett land som bedriver anfallskrig och som beskjuter flyktingläger. Jag skulle också vilja veta om utrikesministern verkligen anser att det gynnar utvecklingen mot en demokrati att öka stödet till en diktatur som bär ansvaret för vår tids kanske största flyktingtragedi — jag tänker då på bl.a. båtflyktingarna. Gynnar det verkligen freden att stärka den vietnamesiska regimens makt? Vilka exempel talar i så fall för detta? När det gäller den kritik som utrikesministern hävdar att regeringen har fört fram skulle jag slutligen vilja fråga: Hur tror utrikesministern att reaktionerna på svensk kritik blir, när vi samtidigt med att kritiken framförs utökar biståndet och säger att den vietnamesiska regimen verkar vara på rätt väg?

Herr talman! Företrädare för moderata samlingspartiet brukar i olika sammanhang väcka förslag i riksdagen om att biståndet till Vietnam skall minskas eller dras in. Detta skedde också i anslutning till att riksdagen diskuterade biståndet i dess helhet för bara ett par veckor sedan. Dessa önskemål från moderat håll har emellertid inte bifallits av riksdagen. Att av detta dra slutsatsen att vi skulle ha en tolerant syn på Vietnams militära närvaro i Kampuchea eller på övriga åtgärder som Vietnam vidtar är alldeles felaktigt. Det förhåller sig i stället så att Sverige sedan 1979, då vietnamesisk trupp invanderade Kampuchea, upprepade gånger protesterat mot detta. Vi har också lämnat ca 100 miljoner i humanitärt bistånd till nödlidande kampucheaner såväl inom som utanför deras hemland. Våra bidrag har till allra största delen lämnats via olika FN-organ, verksamma inne i Kampuchea och vid gränsen mellan Thailand och Kampuchea. För Vietnam har vi också i olika sammanhang framhållit betydelsen av att man där avbryter den militära verksamheten. De motiv för denna som Vietnam har anfört, dvs. att det är för sitt eget försvar som landet bedriver sin ockupation, har vi inte kunnat godkänna. Vi har dock med tillfredsställelse konstaterat att Vietnam under senare tid inlett en partiell trupphemtagning, och vi räknar med att detta är ett första steg i rätt riktning, som skall följas av flera.

Herr talman! Den svenska regeringens agerande gentemot den vietnamesiska regimen skall ses mot det faktum att socialdemokratin med vänliga tillrop och på andra sätt har hyllat den nuvarande ledningen både före och under befrielsekriget. De avståndstaganden som har gjorts skiljer sig radikalt från den typ av avståndstaganden som man har gjort och gör i andra sammanhang mot andra regimer. Jag kan som ett exempel nämna att utrikesministern när han talade i FN berörde den vietnamesiska närvaron i Kampuchea inte genom att nämna vietnameserna vid namn utan genom att hävda att de utländska trupperna borde dra sig tillbaka. Det är en påtaglig skillnad mellan det sätt man kritiserar den här typen av regimer och det man tillämpar gentemot andra. Uppenbarligen använder man olika sätt att föra fram kritik. Mot socialistiska diktaturer för man fram den under förtroliga samtal i samband med banketter, samtidigt som man ökar biståndet till dessa länder. Andra, icke-socialistiska diktaturer kritiserar man — med all rätt — genom att vända den internationella opinionen mot dem. Det är också det mest fruktbara sättet att göra vad vi kan för att värna fred och frihet, och det var genom den typen av opinionsbildning som länder som Grekland, Spanien och Portugal tog steget från diktatur till demokrati. När det gäller det svar som har levererats till mig här i dag måste jag erkänna att jag inte anser att det är något egentligt svar i annan mån än att det ger besked om att regeringen avser att fortsätta att framhäva betydelsen av att man inte ockuperar andra länder. Det är väldigt lamt i relation till hur man borde handskas med diktaturer.

Herr talman! Riksdagen har framhållit att biståndet inte skall användas som politiskt påtryckningsmedel så länge man kan tillgodose biståndspolitiska mål. För Vietnams del har vi funnit att här sker en återuppbyggnad efter krigets härjningar. Här sker en ekonomisk och social utjämning, som är värdefull. Här sker också en utveckling mot ökad ekonomisk och politisk självständighet. Det försvarar inte på något sätt vad Vietnam gör rent militärt. Det har vi också framhållit för Vietnam — inte alls under några artigheter i festtal, som herr Hökmark säger, utan i direkta samtal med företrädare för Vietnams regering.
Herr talman! Jag ber att till riksdagens protokoll få noterat att när utrikesministern omtalar på vilket sätt den svenska regeringen för fram kritik gentemot den vietnamesiska diktaturen — förmodligen också mot andra kommunistiska diktaturer — kallas det ”framhålla”; man ”framhåller betydelsen av” att landet i fråga inte uppträder på ett visst sätt. Det kunde vara rimligare att man öppet, klart och konsekvent reagerade mot och kritiserade förtrycket. Detta är en mycket lam kritik från svensk sida som åtföljs av en ökning av biståndet. Hur tror utrikesministern att den vietnamesiska regimen betraktar den svenska regeringens ”framhållanden”, när Sverige samtidigt ökar ulandsbiståndet till Vietnam och samtidigt uttalar — som utrikesministern här gjorde — att det sker en ”positiv återuppbyggnad” av landet? Hur kan man påstå att krigföring i ett annat land, bl.a. riktad mot flyktingläger, förmodligen i ett tredje land, kan vara en aktiv del av uppbyggnaden i sydöstra Asien?
Herr talman! Herr Hökmarks semantiska utläggningar kring innebörden av begreppet ”framhålla” skall jag avstå från att uttala mig om. Jag vill klart och tydligt säga att vi har kritiserat Vietnams uppträdande. Sedan är frågan om den kritiken blir för Vietnam mer vägande genom att vi fortsätter vårt bistånd till massafabriken där och till barnsjukhuset där än om vi i Övrigt intar en mot Vietnam fientlig hållning.
Herr talman! Jag är glad för att utrikesministern, även om han inte ville gå in på min semantik, ändå ändrade ordet ”framhålla” till ”kritisera” i sitt senaste inlägg. Såvitt jag vet betyder semantiken en hel del i det diplomatiska språket, och jag tycker att det är tråkigt om den svenska kritiken mot den vietnamesiska regimen förs fram under former som mer påminner om framhållanden än om kritik. Kvar står av det svar som utrikesministern har gett mig att för socialdemokratin finns två typer av diktaturer: en litet snällare och en litet elakare. De snällare kritiserar man vid grandiosa banketter och de elakare kritiserar man — med all rätt — på det riktiga sättet genom att oavbrutet protestera mot förtrycket.

Herr talman! Då interpellanten, Per Stenmarck, och jag haft svårigheter att finna en för oss båda lämplig tidpunkt för besvarande av interpellationen inom föreskriven tid, kommer svaret enligt överenskommelse att avlämnas den 30 maj.

Herr talman! Ingvar Eriksson har frågat mig om jag avser att ta initiativ som kan förbättra lönsamheten och öka konkurrensförmågan hos den svenska beredningsindustrin genom att göra s.k. dubbelfrysning möjlig. Med dubbelfrysning menas att hel fisk fryses ned omedelbart efter fångsten för att beredas först vid ett senare tillfälle. Då måste fisken tinas och efter beredningen frysas in på nytt. Några formella hinder för fiskberedningsindustrin att utnyttja dubbelfrysning finns inte. S. k. dubbelfrysning är således redan i dag möjlig. En fördel med metoden är att den kan användas för att utjämna säsongvariationer. Den har sin största betydelse för beredning av torsk, eftersom fisket efter torsk till övervägande delen sker under vinteroch vårsäsongen. Dubbelfrysning möjliggör ett bättre utnyttjande av beredningsindustrins investeringar och kan därmed göra dem lönsammare. Jag har i den nyligen framlagda propositionen om prisregleringen på fisk för nästa budgetår särskilt pekat på att det är angeläget att lösa problemen med tillförsel av råvara till den inhemska beredningsindustrin. Metoden med dubbelfrysning kan bidra till detta.

Herr talman! Efter införandet av ekonomiska zoner i Nordsjön och fiskezoner i Östersjön har genom att Sverige äger mer än en tredjedel av Östersjön detta blivit den stora tillgången för svenskt fiske, beredningsindustrin och även för konsumenterna. Under den vinter som gått har emellertid beredningsindustrin tidvis lidit brist på råvara. Detta har berott på höga exportpriser, där vår beredningsindustri inte kunnat konkurrera, men också på att det varit en ovanligt stormig vinter. När det så blev fiskeväder i slutet av vecka 5 blev fångsterna återigen goda, och det var då inte möjligt att finna avsättning för fångsterna utan en del gick till överskott. Den svenska beredningsindustrin kan inte konkurrera med den danska. Det beror till stor del på att man i Sverige inte använder den metod med dubbelfrysning som man har tillgång till i Danmark. Det är på det sättet, som jordbruksministern framhöll, att man fryser in fisken och sedan tinar upp den och bereder den på nytt. Detta sker i Danmark. Man bevarar alltså fukten i fisken, och därför klarar sig den färdiga produkten och blir bra. Denna metod används alltså inte i Sverige. Det medför en ojämn sysselsättning vid vår beredningsindustri på grund av att fisket går i säsonger och på grund av att fångsterna är ojämna. Det finns ett stort inhemskt behov av och en stor inhemsk marknad för torsk. Tillgången i Östersjön är god, och Sverige har kvoter som för 1983 uppgår till 68 000 ton och som skulle kunna ökas ytterligare. Problemet är alltså den kontinuerliga tillförseln eller möjligheten att använda den frysta råvaran. Jordbruksministern säger att formella hinder för dubbelfrysning inte föreligger. Det skulle alltså redan i dag vara möjligt att göra detta. Jordbruksministern tar också upp den nyligen framlagda propositionen om prisregleringen på fisk och poängterar i sitt frågesvar vikten av att lösningar av problemet med tillförsel av råvaror till den inhemska industrin kommer till stånd. Men varför använder man då inte dubbelfrysning i Sverige? Det har sagts mig att om vi i Sverige skulle använda samma metod med dubbelfrysning som danskarna, tvingas vår fiskförädlingsindustri att märka produkten och ange att dubbelfrysning använts med tillsatsmedel som gör detta möjligt. Det anmärkningsvärda i sammanhanget är att då svensk fisk exporteras till Danmark och sedan importeras hit igen, krävs inte samma märkning. Det skapar alltså problem, och jag vill därför fråga jordbruksministern om han är beredd att undersöka möjligheterna av att märkningen av fiskprodukter sker på samma sätt för den fisk som bereds i Danmark som för den som bereds i Sverige.